Herr talman! Jag tackar justitieministern för det utförliga svaret på min interpellation. Jag uppskattar också att Gun Hellsvik tar seriöst på kritiken, som delvis är av allvarligt slag. Själv har jag i åtskilliga sammanhang framfört kritik av samma slag mot förhållanden i häkten och fängelser, liksom mot vissa av de regler som gäller på området. Det är beklagligt att det har tagit så lång tid att få till stånd reformer på området, trots att behoven har varit påtagliga och behövliga. Jag är mycket angelägen om att Sverige skall leva upp till de krav som Europarådets kommitté ställer, inte minst för att jag numera är delegat i Europarådet och i den kommitté som handlägger juridiska frågor. Kommittén är speciellt oroad över avsaknaden av olika aktiviteter vid isolering av fångar som delegationen fann i Kronobergshäktet och i häktet i Kumla. Kommittén framhåller med rätta att aktiviteter vid dessa anläggningar saknas nästan helt. Som en följd av det tillbringar fångarna en stor del av sin tid i ensamhet och sysslolösa i cellerna. Den här situationen är, enligt kommittén, så mycket mera allvarlig som fångar ofta hålls häktade i månader på anläggningarna -- ibland även mer än ett år. Kommittén har rekommenderat att åtgärder vidtas snarast för att radikalt förbättra denna aktivitetsfråga. Målsättningen bör enligt min mening med rätta vara att fångarna tillbringar en större del av dagen, åtta timmar eller mer, utanför sina celler i meningsfulla aktiviteter av olika slag. En hänvisning görs till det beklagansvärda rastområdet på Kronobergshäktet. Området består av en rad små burar belägna på anläggningens tak. Kommittén framhåller, med starkt fog, att omedelbara åtgärder krävs för att tillrättalägga detta, liksom av den skandalöst dåliga ventilationen i cellerna i Kronobergshäktet. Kommitténs slutsats är att det kommer att bli svårt att möjliggöra en tillfredsställande aktivitetsnivå och adekvata utomhusraster på häktet i Stockholm så länge denna anläggning ligger på sin nuvarande plats. Justitieministern hänvisar till att Kronobergshäktet nu byggs om. Frågan är om en ombyggnad kommer att tillfredsställa de krav som ställts. Kommittén pekar med rätta på att det skulle vara en fördel att finna en annan plats för Sveriges största häkte och således lösa frågan genom en nybyggnation. Vilken uppfattning har regeringen i denna fråga, som har varit aktuell sedan en lång tid tillbaka? Även om förhållandena inte är så miserabla på andra häkten som de är på Kronobergshäktet, rör det sig, enligt kommittén, likväl om 18--20 av inalles 25 häkten som måste åtgärdas. Särskilt allvarligt är, givetvis, att ett stort antal häktade hanteras sämre än de som de facto dömts. Det glöms ofta bort att en häktad person inte är dömd och därför skall behandlas som oskyldig. Det är nödvändigt att en reform sker snabbast möjligt. Ett annat problem är den stora andelen häktade, 50 % i Stockholm, som i och med beslut av allmänna åklagaren är föremål för inskränkningar i sina kontakter med omvärlden och andra medhäktade. Inskränkningarna leder ofta till att fångarna är placerade i ensamceller under långa tider, och kommittén understryker att placering i ensamcell under vissa omständigheter är likvärdigt med omänsklig och nedsättande behandling och att alla former av ensamcellsförvaring under alla omständigheter bör vara så kortvarig som möjligt. Från åklagarhåll har man inte tagit tillräckligt allvarligt på denna kritik. I Danmark, där beslut om restriktioner fattas av domstolar, är motsvarande andel 10--15 %. Det är angeläget att det sker en snabb reformering av dessa regler. Kommitténs kritik är inte lika stark när det gäller fängelseförhållandena i landet. Kommittén har besökt ett antal anläggningar och ger Sverige t.o.m. beröm. Men kommittén är oroad över den regim som tillämpas för fångar på Kumlas fasta avdelning. Speciellt gäller detta det s.k. rigid group-systemet. Systemet har resulterat i en dålig intern atmosfär. En översyn av systemet bör företas snarast. De aktiviteter som erbjuds fångarna på fasta avdelningen behöver förbättras. Kommittén tar fasta på att det finns allvarliga ting att bearbeta när det gäller den psykiska hälsan. Jag instämmer i den kritik som framförs. Det kritiserade systemet motverkar, enligt min mening, behövliga säkerhetsaspekter vid behandlingen av klientelet. Kommittén har rekommenderat att svenska myndigheter undersöker möjligheten att upprätta ett system varigenom fångar får regelbundna besök. JO har fått uppgiften. Men jag tror att de förslag som kommittén har lagt fram bör beaktas för att få en mera intensiv och verksam insyn och kontroll på området.
Herr talman! Jag vill stryka under det Hans Göran Franck sade, nämligen att det är viktigt att en människa som ännu icke är dömd skall betraktas som oskyldig. Har man det för ögonen, kanske man också har en liten annan syn på hur häktessituationen bör vara utformad. Hans Göran Franck tog upp vissa särskilda områden i sitt inlägg. Ett ombyggnadsarbete är på gång på Kronobergshäktet som innebär att under innevarande år kommer ett nytt kök och gemensamhetslokaler att ordnas. Byggnadsstyrelsen håller också på att undersöka möjligheterna att åtgärda ventilationen. Förutsättningarna i övrigt på Kronobergshäktet är naturligtvis inte de bästa. Men, som Hans Göran Franck nämnde, är det också åtskilliga andra häkten i landet som har brister och som i större eller mindre utsträckning är föremål för antingen utbyte eller översyn. Som Hans Göran Franck också sade har dessa frågor varit aktuella under lång tid. Den nuvarande regeringen har suttit en kort tid. Vi är medvetna om vilka problem vi har fått ärva, och vi vill också vara realister och inte ge några löften som vi inte är säkra på att vi kan leva upp till. Vi skulle skapa mycket stora problem om vi skulle stänga Kronobergshäktet, med tanke på att vi inte har möjlighet att ersätta det i någon rimlig omfattning. Vi får systematiskt bearbeta detta problematiska område. Jag nämnde i mitt svar att Wigelius i sin rapport tar upp frågan om restriktioner. Utöver de resonemang som förs finns här ett konkret förslag från Wigelius sida, nämligen att domstolarna skall besluta om åklagarna skall få meddela restriktioner under häktningstiden. Detta skapar möjlighet till överprövning på annat sätt. Jag har tidigare uttalat att jag tycker att detta är ett intressant förslag. Mer bör jag lämpligen inte säga innan förslaget har gått på remiss. Det kan säkert komma invändningar mot ett sådant förslag som jag inte har haft anledning att förutse. Detta är svar på synpunkterna när det gäller restriktioner. När det gäller Kumla och övriga fängelser nämnde jag att man i utvärderingen av 1974 års kriminalvårdsreform bl.a. tar upp frågan om specialavdelningar. I direktiven efterlyser vi också en översyn med öppning för möjligheter att finna andra former. Jag vill i sammanhanget påpeka att vi har ett säkerhetsansvar för människorna utanför murarna. Det gäller att hitta former för att uppfylla detta ansvar som inte innebär större ingripanden för den fängslade än vad som är nödvändigt.
Herr talman! Det är viktigt, inte minst i dessa tider med den ibland snedvridna offentliga debatt som förekommer om hur domstolarna fungerar, att både justitieministern och jag starkt markerar att man är oskyldig intill dess en lagakraftvunnen dom föreligger. Detta är rättsstatens adelsmärke. Det gäller också att leva upp till det. Det har vi gjort för dåligt. Jag tycker att justitieministern anger goda avsikter på detta område. Men det är ändå en fråga jag måste ställa. Jag har nu bara berört en mindre del av det som Europarådskommittén tar upp. Reformer skall genomföras på detta område. Detta är så viktiga saker att pekuniära invändningar inte väger så tungt. Men frågan är vilken beredskap regeringen har, vilka planer man har för att komma till rätta med allt detta. Jag hoppas att den dag skall komma då Europarådskommittén kan säga att Sverige har uppfyllt de krav som har ställts. Jag mötte för övrigt ledamöterna i denna kommitté när de var här och framförde till dem mina synpunkter. Detta är en angelägen sak. Jag tycker att tidigare regeringar, inkl. socialdemokratiska, självkritiskt skall granska sina underlåtenhetssynder på detta område. Det är bra för alla att kunskaper sprids i ännu större utsträckning om vad denna mycket sakkunniga kommitté har sagt om de svenska förhållandena. Ibland förhäver vi oss över att allting är så väl beställt. Det är mycket kostbart att förändra Kronobergshäktet genom nybyggnation. Men denna debatt har egentligen förts ända sedan Kronobergshäktet byggdes. Alla har varit medvetna om att detta aldrig kommer att gå att rätta till. Därför menar jag att även om man måste göra vissa förbättringar för dagen, bör man på sikt planera för någonting helt nytt på en annan plats. Det måste gå att utnyttja Kronobergshäktet på annat sätt än som häkteslokal. Självfallet finns det ett säkerhetsansvar för specialavdelningarna. Jag vill ändå på denna punkt varna, inte minst efter besök i USA, för att det ligger stora risker i att gå för långt. Då kan man få en effekt som är rakt motsatt den man syftar till.
Herr talman! Jag skall ta upp frågan om Kronobergshäktet. Vi har en planering på lång sikt. Men den är inte så långsiktig att vi har ersättningslokaler för Kronobergshäktet. Precis som Hans Göran Franck sade finns också problem på andra häkten. Vi planerar att successivt göra ombyggnader och nybyggnader. Sedan får framtiden utvisa i vilken utsträckning man har ekonomiska möjligheter att också ersätta
Herr talman! Det är viktigt att vi får förbättringar på hela området. Vissa avvägningar måste ske. Men ingenstans i hela Sverige är förhållandena så oefterrättliga som på Kronobergshäktet. Det är sorgligt att just Kronobergshäktet skall vara av denna miserabla karaktär, för det är på något sätt ett fönster. Det är Kronobergshäktet som iakttas mest och bäst, därför att det finns i kärnan av vårt land, i huvudstaden. Jag menar därför att det är mycket angeläget att en utredning sker och att man undersöker hur vi skall kunna förändra, så att vi får något annat och det blir en nybyggnation. Det är min bestämda mening att vi inte får långhala detta. Denna sak har långhalats i så många år. Det måste bli ett slut på det.
Det gäller att inte långhala de övriga projekten. Jag vill påminna om vad jag har sagt tidigare när det gäller Kronobergshäktet. Ombyggnadsarbete är på gång när det gäller kök och gemensamhetslokaler, och byggnadsstyrelsen undersöker möjligheterna att komma till rätta med det kanske värsta problemet, ventilationen. Vi sitter inte med armarna i kors och tycker att det kan vara som det är. Vi försöker göra de förbättringar som är möjliga.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig om regeringen kommer att aktualisera tidigare planer på nybyggnad av kriminalvårdsanstalter i exempelvis Visby. Frågan är föranledd av att jag vid en informationsstund i riksdagen den 2 april redogjorde för regeringens kriminalpolitik, bl.a. planerna på att avskaffa den automatiska halvtidsfrigivningen. I det sammanhanget nämnde jag också att det finns en planering för en utbyggnad av fängelserna för att tillgodose det behov av ytterligare fängelseplatser som den reformen beräknas medföra. Enligt Ulla Pettersson framgick det inte av riksdagsdebatten på vilket sätt denna utbyggnad skulle ske och om planerad nybyggnad för att ersätta föråldrade anstalter kommer att genomföras. Låt mig inledningsvis nämna något om den tidigare planeringen för anstaltsbyggandet, som Ulla Pettersson refererar till i sin interpellation.

Den planerade ersättningen av Visbyanstalten har dock inte skett. I 1990 års budgetproposition anmälde min företrädare Laila Freivalds att man nu bör göra en samlad bedömning av hur det framtida anstaltsbyggandet bör ske och att frågan borde behandlas av en arbetsgrupp inom regeringskansliet i samarbete med kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen. En sådan arbetsgrupp bildades samma år. Bakgrunden var att det rådde stor osäkerhet om hur de framtida anstalterna skulle utformas, bl.a. med hänsyn till klientelutvecklingen. Jag gör i den här frågan i allt väsentligt samma bedömning som min företrädare. Det finns visserligen fortfarande ett antal äldre anstalter som av olika skäl kan behöva bytas ut, men det kan ifrågasättas om de bör ersättas med den typ av lokalanstalt som byggts under de senaste 15 åren. I sammanhanget vill jag särskilt nämna den av regeringen nyligen tillsatta parlamentariska kommitté som skall se över kriminalvården i anstalt efter 1974 års kriminalvårdsreform. Enligt direktiven är huvuduppgiften för den kommittén att överväga vilka principer för anstaltsplacering som bör gälla i framtiden samt att anpassa regelverket till dessa. Kommitténs överväganden kan självfallet få betydelse för utformningen av framtidens kriminalvårdsantalter. Det framgår vidare av direktiven till kommittén att den bör hålla den nyss nämnda arbetsgruppen informerad om sina överväganden i den mån de har betydelse för utformningen av anstalterna. En av de prioriterade arbetsuppgifterna för den arbetsgruppen har hittills varit att överväga hur man skall kunna möta behovet av anstaltsplatser efter den aviserade återgången till de regler för villkorlig frigivning som gällde före 1983. En utgångspunkt för arbetet är att platsbehovet så långt möjligt skall klaras genom om och tillbyggnader av befintliga anstalter och inte genom nybyggnader. Skälet till detta är att om och tillbyggnader ger betydligt lägre kostnader än nya anstaltsbyggen. Det pågår alltså en planering inom regeringskansliet för hur behovet av ytterligare fängelseplatser skall kunna tillgodoses. Visbyanstalten berörs inte av detta planeringsarbete. Planeringen omfattar inte heller några helt nya anstalter. I övrigt är jag inte nu beredd att redogöra för detaljerna i denna planering, eftersom frågan ännu inte är färdigberedd i regeringskansliet. I fråga om den mer långsiktiga planeringen av anstaltsbyggandet kan jag nämna att det inom kriminalvårdsstyrelsen har utarbetats ett förslag till lokalförsörjningsplan för anstalts och häktesorganisationen på tio års sikt. I denna plan föreslås att anstalterna i Visby och Lärbro skall ersättas med en ny anstalt. Kriminalvårdsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till förslaget men väntas göra det inom kort. Kriminalvårdsstyrelsens lokalförsörjningsplan kommer att utgöra ett beredningsunderlag, som arbetsgruppen kan få ta ställning till i fråga om det framtida anstaltsbyggandet. Svaret på Ulla Petterssons fråga är alltså att det ännu inte finns några ställningstaganden inom regeringen i fråga om nybyggnader av kriminalvårdsanstalter vare sig på Gotland eller på andra håll i landet.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Det var förstås inte det svar jag önskade, och det förstår säkert också justitieministern. Helst skulle jag ha velat att svaret varit: Vi börjar bygga i Visby i höst eller nästa vår. Min interpellation har naturligtvis även en regionalpolitisk bakgrund. Arbetsmarknadssituationen på Gotland är svår, och framtidsutsikterna är väldigt oroande. Men det finns också kriminalvårdspolitik i detta. Regeringen har aviserat att tiden i anstalterna skall bli längre genom att halvtidsfrigivningen upphör. Jag vet inte vilka intentionerna bakom detta är, men jag vill gärna tro att regeringen har tänkt sig att tiden inte bara skall användas till inlåsning och vedergällning utan också ha en effekt i form av minskad brottslighet även på det individuella planet. Med tanke på detta är det inte oväsentligt hur kriminalvårdsanstalterna ser ut och vad man där har tillfälle att ägna sig åt. I det sammanhanget borde de gamla 1800-talsanstalterna, varav den i Visby är en som fortfarande är i bruk, ersättas med nya. Jag utgår från att justitieministern väl känner till den typen av anstalter. Det gäller även arbetsmiljön för de anställda, som ju faktiskt är pinsamt dålig.

Det finns planer, det finns mark, och det finns folk som är beredda att ta itu med detta tämligen omgående. Det går naturligtvis också att bygga ut Visbyanstalten, men det verkar inte särskilt klokt att lägga ned miljoner på ett tillbygge, som antagligen ändå inte skulle fungera någon längre tid. Jag är heller inte alldeles övertygad om det resonemang som statsrådet för i sitt svar, nämligen att det i längden är billigare med om och tillbyggnader. Detta är en fråga som har varit aktuell mycket länge. Den första gången jag efter det att jag kommit hit hörde talas om en anstalt i Visby sades det, om jag inte minns fel, att den skulle vara färdig för inflyttning 1989. Statsrådet skriver ju också själv att frågan har varit på tapeten under en längre tid. Det har väckts flera motioner i det här ärendet av ledamöter på Gotlandsbänken, och det har tagits kontakter på många olika håll. Jag måste säga att jag aldrig riktigt har förstått varför det aldrig blir aktuellt med Visby. Visby berörs ju inte heller av det arbete som pågår nu. Detta kanske är det ögonblick då jag skulle kunna få något slags svar på min fråga. Jag vore tacksom om statsrådet kunde ge mig en förklaring. Det vore också intressant att få veta om statsrådet över huvud taget anser att det skall bedrivas kriminalvård på Gotland i framtiden.
Herr talman! Jag uttryckte mig tydligen inte tillräckligt klart tidigare. När jag talade om bl.a. de ekonomiska fördelarna med om och tillbyggnad talade jag inte om om och tillbyggnad av 1800 talsanstalter. Vi har ju faktiskt en hel del nyare och nya anstalter, där det ur driftssynpunkt är fördelar med om och tillbyggnad. Det jag sade gäller alltså inte rakt över. Som jag sade tidigare kan jag inte ge Ulla Pettersson något svar på hennes fråga om de enskilda anstalterna. Vi i den nuvarande regeringen har ju inte haft så väldigt lång tid på oss, och vi kan bl.a. inte ta ansvar för att det inte blev någon ny anläggning på Gotland 1989.

Utgångspunkten för vår tänkta reform är att vi skall kunna skapa bättre förutsättningar för ett vettigt innehåll i kriminalvården. Det är en sak att människor får fängelse som straff, men det är vår absoluta uppfattning att denna strafftid skall utnyttjas på ett för alla berörda vettigt sätt. I fråga om en anläggning på Gotland är ett arbete nu på gång när det gäller den framtida utformningen och utbyggnaden. Det är helheten som avgör, och det finns ingenting som talar emot. Jag ser för egen del ingen anledning till att Gotland skulle vara i särställning, men andra får visa hur helheten rimligen bör se ut innan vi tar ställning till var anläggningarna skall ligga.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att på något sätt göra justitieministern ansvarig för sådant som hänt under tidigare regeringars tid. Men det är ju faktiskt den här regeringen som har kommit med de förslag som i praktiken innebär att folk sitter längre tid på anstalt, och då måste det ju rimligen vara den här regeringens ansvar att också lösa ''rumsproblemet''. Det jag ville peka på är att det i Visby finns mark, planering, en stor öppenhet för nya tankar och idéer och inte minst en stabil personalgrupp, vilket jag tror är ett mycket viktigt inslag och en stor tillgång för en kvalitativt högtstående kriminalvård. Avståndet från Gotland till Stockholmsområdet, som väl fortfarande står för de flesta dömda, är litet, men sätten att ta sig dit är ändå lätt kontrollerbara. Detta är också en aspekt på frågan. Jag skall akta mig för att just nu säga något om rymningssäkerheten på Visbyanstalten, men normalt sett är det inte så svårt att ta fast eventuella rymlingar, antingen i Visby hamn eller på flygplatsen. Jag ber att litet kort få återkomma till det jag började med, dvs. arbetsmarknadsfrågorna. Vi har i hela landet en arbetsmarknad som är ansträngd, och strukturen på den gotländska arbetsmarknaden är sådan att det finns stor anledning till oro inför framtiden. Jag är väl medveten om att det inte är statsrådet Hellsvik som har ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna i regeringen, men eftersom hon är statsråd i en regering som ändå administrerar den högsta arbetslöshet vi har haft på årtionden, utgår jag från att hon är medveten om problemet och att även hon självfallet har ett ansvar. Om nu regeringen vill att folk skall sitta längre tid i fängelse och vi vet vad arbetslösheten kostar, kunde det väl vara en god idé att koppla ihop dessa behov. Tycker inte även statsrådet det?
Herr talman! Det gäller att vid varje sådan sammankoppling se både kortsiktigt och långsiktigt. Som Ulla Pettersson själv sade är Visbyanstalten kanske inte den som lämpar sig för om och tillbyggnad. Jag är övertygad om att man på arbetsmarknadsdepartementet söker alla vägar för att lätta trycket bl.a. för Gotlands del, men det viktiga är att man då gör detta på ett sätt som även långsiktigt är ekonomiskt riktigt.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning om detta, och jag tror att en långsiktig och bra lösning för en del av behovet inom kriminalvården skulle vara en ny kriminalvårdsanstalt i Visby. Ett av skälen till att jag har ställt den här interpellationen är naturligtvis att jag vill tjata litet, att påminna om att vi finns. Vi gotlänningar blir litet oroade när vi t.ex. om principprogrammet för 1980 får höra: Det har i betydande utsträckning kunnat genomföras. Den planerade ersättningen av Visbyanstalten har dock inte skett. Vidare talar statsrådet i svaret om att det inom regeringskansliet pågår en planering men att Visbyanstalten inte berörs av detta planeringsarbete. Vi skulle mycket uppskatta att någon gång få höra att Visbyanstalten har tagits med i planeringen, eftersom behovet är stort.
Herr talman! Jag vill slutligen nämna, vilket också sades i mitt svar, att det inom kriminalvårdsstyrelsen pågår ett planeringsarbete vad gäller ersättningen för de befintliga anstalterna i Visby och Lärbro.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag är beredd att tillstyrka en ansökan i mars 1992 från Noaks Ark aids på det mest effektiva sättet om jag inte är beredd att tillstyrka tilläggsanslaget. Aids-delgationen har enligt den föregående regeringens beslut den 20 juni i fjol fått ställning som myndighet inom regeringskansliet. Enligt de samtidigt meddelade föreskrifterna om delegationens uppgifter beslutar ordföranden på delegationens vägnar inom meddelade ekonomiska ramar om bl.a. bidrag till frivillig och intresseorganisationer eller motsvarande för deras insatser mot HIV/aids i form av information, utbildning eller psykosocial stödverksamhet. Regeringen har vidare i detta sammanhang föreskrivit att beslut om bidrag inte får överklagas. Jag kan naturligtvis inte föregripa Aidsdelegationens prövning av framställningen från Noaks Ark aids och om riskerna att drabbas av infektionen är vårt viktigaste instrument för att förebygga en fortsatt smittspridning. Landstingen har som ansvariga för hälso och sjukvården en viktig uppgift i det förebyggande hälsoarbetet som gäller HIV aids. Statliga myndigheter, såsom socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium, har också ansvarsfulla roller inom HIV/aids-bekämpningen. Aids-delegationen genomför allmänna informationskampanjer och samordnar arbetet. Delegationen beslutar även om bidrag till insatser mot HIV/aids. Frivillig och intresseorganisationernas medverkan i informationsarbetet har emellertid från första början utgjort ett mycket viktigt led i smittbekämpningen. Genom den ideellt baserade verksamheten har man kunnat nå grupper som skulle ha varit svåra att nå med mer konventionella metoder. Organisationernas psykosociala arbete genom kontaktgrupper, stödsamtal och kamratstödjande aktiviteter av olika slag har varit av stor betydelse. En gemensam bakgrund har gjort det lättare att diskutera och förstå varandras problem. Ett exempel på en sådan ideell verksamhet är Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korset.

Statsbidrag lämnades därvid med sammanlagt drygt 1 milj.kr. till telefonväxeln, vissa lönekostnader, utbildning och kostnader för lokalerna. Stiftelsen startade sedan i oktober 1987. Den har fått en alltmer utökad verksamhet och har som målsättning att informera och undervisa om HIV/aids med insikt och vederhäftighet samt att ge råd och stöd till För år 1987 gick Stockholms läns landsting in med ett bidrag på 900 000 kr. till Noaks Arks allmänna verksamhet under det att staten bidrog med 645 000 För år 1989 bidrog landstinget med 5 milj.kr., staten med 4 milj.kr. och staden med 3 milj.kr. till den allmänna verksamheten. Staten lämnade vidare år 1989 ett bidrag med 590 000 kr. till viss marknadsföring av Aids-jouren. Eftersom landstinget och staden lämnade sina bidrag vid kalenderårets början, ansågs det lämpligast att staten lämnade sit bidrag vid en senare tidpunkt, nämligen vid budgetårets ingång, fr.o.m. år 1988. Avsikten med detta var emellertid ingalunda att staten skulle hålla inne sina bidrag. De tre offentliga huvudmännen har därefter fortsatt att lämna bidrag på samma nivå. Staten har således bidragit med 4 milj.kr. för vardera år av 1990 och 1991 samt härutöver beviljat medel till marknadsföring av telefonjouren och till ett särskilt projekt, som avser HIV-positiva blödarsjuka personer. För innevarande år, 1992, har Stockholms läns landsting beviljat 6,2 milj.kr. och Stockholms stad 3 milj.kr. till Noaks Ark. Frågan om det statliga bidraget till Noaks Ark för år 1992 kommer att behandlas av Aids-delegationen under våren.
Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret. Det är klart att jag hade hoppats att få ett helt jakande svar på min fråga. Men jag förstår att det kan vara svårt att gå händelserna i förväg i dagens läge, eftersom Aids-delegationen skall förmedla medel till de organisationer som skall få bidrag. Någon åsikt om var statsrådet står i frågan om bidrag till Noaks Ark och betydelsen av dess verksamhet borde jag ändå ha fått lyssna till. Jag har fått en lång redogörelse över de insatser som staten hittills har gjort. Det intressanta är emellertid framtiden -- de insatser som staten kommer att göra. Som statsrådet vet är jag sannerligen inte den som brukar stå här i talarstolen och plädera för ökade anslag. Men jag gör det i det här fallet, helt enkelt därför att Noaks Ark skall kunna fortsätta med sin verksamhet på samma goda sätt. Ett ökat anslag nu skulle betyda mindre av lidande för människor och minskade kostnader för vården både på kort och lång sikt. Jag tror visst att statsrådet -- det har också uttryckts i svaret -- är medveten om den bredd och kompetens som Noaks Ark besitter. Det framgår ändock litet av svaret att Noaks Ark kanske mest betraktas som någon form av kamratförening för homo och bisexuella män. Så är inte fallet på något sätt. Jag skulle vilja bidra med några fakta som komplettering till min interpellation. Noaks Ark har i dag kontakt med mer än hälften av alla HIV smittade, alla kategorier. Antalet anhöriga har ökat i ännu högre grad under de år som bidrag har utgått ifrån staten, eftersom stiftelsens modell bygger på en helhetssyn på människan och på att de anhöriga spelar stor roll för de infekterade. och 13 754 under 1991. Det är således en ökning med 48 % på ett par år. Samtalen har efterhand fått alltmer karaktären av resonemang utifrån den uppringandes egen situation om oro, otrohet och djupt mänskliga problem. Det kräver naturligtvis också ett stort personligt engagemang. Jag vill betona att stiftelsen driver ett mycket kvalificerat informations och preventionsarbete, som också har uppmärksammats internationellt. I sin tilläggsansökan har Noaks Ark pekat på att stiftelsen är med i främsta ledet för att utveckla sjukvårdens och socialtjänstens HIV-arbete i Sverige. Noaks Ark anlitas t.ex. av WHO som handledare när internationella program utformas runt om i världen. Noaks Arks arbete som frivilligorganisation med flera hundra engagerade volontärer ligger helt i linje med den inriktning på förnyelse och mångfald inom den sociala välfärdspolitiken som regeringen och de borgerliga partierna normalt brukar tala vackert om. Jag tycker att det är viktigt att vi nu också handlar därefter. Det är viktigt att vi ger organisationen möjlighet att arbeta på längre sikt så att de inte behöver oroas av anslag bara på ett år i taget. De politiska signalerna måste bli tydligare från vårt håll. I annat fall vågar människor inte starta eget. Det saknas en kvalificerad utvärdering av Noaks Arks arbete. Jag tror att om statsrådet vore beredd att göra en sådan skulle denna stiftelse stå sig mycket väl i förhållande till andra som arbetar med HIV/aids-frågor. Mycket kan nog t.ex. sägas om Aids-delegationens informationskampanjer, åtminstone stundtals. Jag är övertygad om att Noaks Ark skulle tåla en sådan granskning. Herr talman! Jag har under årens lopp ställt många frågor till olika socialministrar och biträdande socialministrar. Jag talade med den förutvarande socialministern om anslaget till Noaks Ark. Hon betygade då hur viktigt stiftelsens arbete är. Men någon reglering av ekonomin blev det faktiskt inte. Här har vår gemensamma regering, herr statsråd, en chans att visa att den inte bara pratar utan också handlar i enlighet med sina intentioner. Noaks Ark behöver endast ett från 1989 oförändrat realt anslag. Ett halvt års verksamhetsanslag har faktiskt dragits in på grund av att anslagen numera betalas budgetårsvis i stället för enligt kalenderår som tidigare. Endast i Stockholms läns landsting -- där vet jag att statsrådet har haft ett betydande ord med i laget -- har man betalat ut reala anslag, och det skall ske även fortsättningsvis. För socialdepartementets del fattas i runda slängar en miljon kronor. Jag tycker nog att min fråga delvis är obesvarad. Men jag vill tolka statsrådets välvilliga inställning som att Noaks Ark ändå kommer att få de pengar man behöver. Är statsrådet helt medveten om den oerhört stora betydelse som Noaks Ark har för arbetet på HIV/aids-området? Kommer statsrådet att verka för att tillräckliga medel ställs till förfogande för Aids-delegationen så att det är möjligt att ge Noaks ark de medel som behövs?
Herr talman! Jag vill för ovanlighetens skull helt instämma med föregående talare, interpellanten Gullan Lindblad, om betydelsen av Noaks Ark. Jag tycker att det är roligt att se att vi över partigränserna är överens om hur angelägen den här frågan är. Jag skall därför inte upprepa en hel del av den bakgrundsinformation om Noaks Ark och dess ekonomi som Gullan Lindblad redan har gett. Jag vill bara framhålla hur viktig den här verksamheten är som pionjärverksamhet. Såvitt jag har förstått framställs Noaks Ark som ett föredöme runt om i världen där man bygger upp aidsverksamhet. Man kommer hit på studiebesök från olika länder för att ta del av hur vi kan kombinera anställda personer och frivilliga insatser. Det är det som är det unika med Noaks Jag tycker därför också att det skulle vara befogat att få ytterligare svar på om vi har tolkat biträdande socialministern rätt. Är det så att man verkligen tänker ge ett aktivt, positivt stöd till Noaks Ark? Jag har förståelse för att man vill hänvisa till Aidsdelegationen. Jag vet att man därifrån är mycket angelägen. Jag har förstått att det finns bred anslutning kring vikten av Noaks Ark. Det kommer dock att ske en förändring av Aidsdelegationen. Jag tycker i och för sig att det är positivt och tror att det är bra att få in Aidsdelegationen i Folkhälsoinstitutet. Det är ingen förändring som jag motsätter mig, även om man kan ha synpunkter t.ex. på hur lång tid det tar. Det viktiga är emellertid att man inte drar ned på de pengar som går till frivilliga organisationer och till dem som jobbar ute på fältet. Däremot kan man diskutera att dra ned något på tjänstemännen och minska byråkratin. Men man får inte dra ned på det som riktar sig direkt till de organisationer som är verksamma på fältet. Jag hade också trott att vi skulle få ett tydligare besked från Bo Könberg när det gäller intresset av att ge Noaks Ark de pengar som behövs för att arbetet skall kunna fortsätta, åtminstone på samma nivå som hittills.
Herr talman! Det här är hittills en interpellationsdebatt där enigheten -- mellan de två deltagande i debatten och mig -- tycks vara stor när det gäller en tung och viktig punkt, nämligen att det är ett mycket viktigt arbete som bedrivs av Noaks Ark. Jag har också -- vilket Gullan Lindblad var vänlig att antyda -- haft litet grand med verksamheten att göra i min tidigare skepnad av landstingspolitiker i Stockholms läns landsting. I olika sammanhang har jag gjort bedömningen att det är en viktig verksamhet. Däremot har jag i dag i den konkreta frågan inte velat gå längre än vad jag har gjort. Jag har konstaterat att det är en uppgift för Aidsdelegationen. Därför tycker jag inte att Gullan Lindblad skall tolka det hela som ett löfte om att det kommer nya pengar. Det skall tolkas precis som det står i det skriftliga svaret, nämligen att Aidsdelegationen kommer att ta ställning till den här frågan. Om det är så, som Eva Zetterberg var inne på, att det finns ett starkt stöd för det i Aids-delegationen är det desto bättre. Min uppfattning är att man bör låta delegationen ta hand om frågan. Jag tycker att Gullan Lindblad väckte en intressant fråga -- frågan om det är dags för en utvärdering av den här verksamheten. Vi är relativt dåliga på utvärdering av social verksamhet, inte minst när det gäller frivillig verksamhet av olika slag. Jag tror inte att jag är ensam om att ha gjort erfarenheten att vi många gånger håller på mycket länge och utvärderar saker där vi som politiker kanske mest vill veta om de har varit bra eller dåliga. Vi vill försöka undvika eventuella dåliga inslag i framtiden och betona de goda. Jag tycker nog att vi ibland lägger ner alltför mycket krut på att göra en perfekt utvärdering. Jag skall gärna ta med mig idén att Noaks Ark kanske har hållit på tillräckligt länge för att man skall kunna göra en utvärdering som kan tjäna som underlag för den fortsatta inriktningen. För övrigt tycker jag att det är utmärkt att de tre offentliga huvudmännen som är närmast berörda -- staden, landstinget och staten -- har kunnat fortsätta att ge bidrag. Sedan kan man diskutera om alla har gjort lika stora insatser under resans gång. Eva Zetterberg protesterade mot en eventuell neddragning av verksamheten. Det finns inga planer på neddragning av verksamheten. Frågan är om man skall utvidga stödet ytterligare eller inte med anledning av ansökan om tilläggsanslag som har inkommit. Men återigen: Den frågan vill jag hänskjuta till Aids-delegationen.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att statsrådet tar vara på förslaget att göra en utvärdering av verksamheten. Jag är övertygad om att Noaks Ark skulle få allra högsta betyg med den verksamhet man bedriver på många olika områden. Jag är naturligtvis litet besviken över att Eva Zetterberg och jag inte får ett klart ja, men vi får väl låta oss nöja så länge. Jag vill i alla fall tolka det så att statsrådet kommer att verka för att verksamheten får det anslag den har begärt i sin ansökan om tilläggsanslag. Därmed behöver statsrådet inte gå händelserna i förväg, men jag vill se det så. Nu är stödet så stort både från vänster och höger att statsrådet Könberg verkligen har mycket på fötterna. Det är viktigt att vi engagerar oss mera i HIV/aidsfrågorna än vad vi har gjort på lång tid. På senare tid har jag faktiskt märkt en viss oroande tendens till att man vill ta den här frågan på litet mindre allvar. Man har t.o.m. talat om att det finns mindre risker för heterosexuell smitta. Det är tvärtom. År 1991 ökade antalet nysmittade. Det här är inte fråga om homo och bisexuella män, som många vill tro. De behöver i och för sig också hjälp och vård. Det är i hög grad en fråga som gäller hela vår folkhälsa. Enligt statens bakteriologiska laboratorium anmäls faktiskt flest fall bland de heterosexuella. Av 329 fall 1991 var 180 heterosexuellt smittade. Särskilt oroande är det, som jag ser det, att antalet HIV Det finns nu totalt 3 000 HIV-smittade i Sverige. Ett 640-tal har utvecklat sjukdomen aids, därav ett tiotal barn. För Nordens del är det 10 000 personer som har smittats med HIV, och av dem har ca 1 860 utvecklat aids och ungefär hälften har avlidit. Ser vi ut över världen, statsrådet Könberg, finner vi att det här är ett sjukdomsgissel av förödande omfattning. Drygt en och en halv miljon människor har utvecklat sjukdomen aids, och 10 miljoner beräknas vara smittade. Jag hoppas och vill tro att nuvarande regering verkligen tar HIV/aids-frågan på stort allvar och ser sjukdomen som det stora folkhälsoproblem som den verkligen innebär. Vi måste helt enkelt ta vara på den förnämliga kunskapsbank som Noaks ark utgör. Det är min förhoppning att så blir fallet, statsrådet Könberg.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern dels om regeringen tänker ta några initiativ för att införa kvalitetskontroller och kvalitetssäkring inom sjukvården, dels om regeringen tänker ta några initiativ vad gäller tillsynen av sjukvården så att patienternas rättssäkerhet och integritet skyddas i de nya ''köp och sälj''-systemen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. När man talar om god kvalitet inom hälso och sjukvården tänker man i första hand på att en riktig diagnos skall ställas och att behandlingen av sjukdomstillståndet skall bli den allra bästa. Samhället har också genom olika regler och kontroller värnat om att de insatser som görs skall vara professionella och väl grundade i den medicinska vetenskapen och erfarenheten. Men begreppet kvalitet inom vården rymmer mycket mera. I kvalitetsbegreppet ingår både vårdens tekniska kvalitet och hur patienten blir omhändertagen och bemött. Det inkluderar patientens säkerhet men också vårdens organisation, tillgänglighet och kontinuitet. Man vill kunna bedöma om vården är ändamålsenlig och behovsanpassad. Kvalitetsbegreppet har alltså många dimensioner. Det finns emellertid en svensk standardiserad definition av begreppet kvalitet: ''Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.'' Man kan också säga att kvalitet är att uppfylla specificerade krav. Detta förutsätter för det första att det finns sådana definierade krav och för det andra att dessa går att mäta för att man därmed skall kunna bedöma om kraven är uppfyllda. Sådana definierade krav och entydiga mått har i stor utsträckning saknats -- och saknas fortfarande -- inom hälso och sjukvården. 1991 slöts emellertid en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om inriktningen på förändrings och utvecklingsarbetet inom hälsooch sjukvården, som också tar sikte på sådana frågor. Enligt överenskommelsen skall utvecklingsarbetet, som har ett flerårsperspektiv, ha som mål att säkra ett effektivt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska och personella resurser, att kontinuerligt förbättra hälso och sjukvården och att öka patienternas möjligheter att fritt välja vårdgivare. Utvecklingsarbetet skall skapa förutsättningar för att bättre styra verksamheten och underlätta resultatuppföljningen. Ett viktigt led i detta arbete är att utveckla former för att mäta och värdera vårdens kvalitet. Också med tanke på den ständigt pågående kunskapsutvecklingen och omprövningar av tidigare kända och allmänt accepterade metoder måste det som vi i dag använder som kriterier eller indikatorer på god kvalitet ständigt omprövas. Mot denna bakgrund har den s.k. Nationella samrådsgruppen för kvalitet i hälso och sjukvården bildats. Gruppen är ett gemensamt och fristående samarbetsorgan för socialstyrelsen, Samrådsgruppen skall verka för att samordna kvalitetssäkringsarbetet utifrån den nationella strategi som har antagits. Den skall ta till vara svenska och utländska erfarenheter och verka för att enhetliga mått och metoder utvecklas. Vidare skall samrådsgruppen stimulera och stödja såväl nationellt som lokalt kvalitetssäkringsarbete, förmedla kunskap och verka för att undervisning i kvalitetssäkring skall ingå i olika vårdutbildningar. Jag kan försäkra Gudrun Schyman att kvalitetskontroller och kvalitetssäkring kommer att bli ett allt viktigare och mer utvecklat inslag i morgondagens hälso och sjukvård. Vad gäller frågan om patienternas rättssäkerhet och integritet i de nya ''köp och sälj''-systemen vill jag framhålla att regeringen under hösten 1992 har för avsikt att lägga fram ett förslag om en husläkarreform. Jag håller med Gudrun Schyman om att patientens ställning som konsument många gånger kan vara svag. I detta sammanhang får husläkarreformen stor betydelse. Jag tänker då närmast på det personliga ansvar som varje husläkare kommer att få för de personer som ingår i dennes åtagande. Den enskilde får också en fast replipunkt i vårdsystemet som helhet. Husläkaren kommer att kunna fungera som ''lots'' och rådgivare till andra vårdinstanser och vårdnivåer inom hälso och sjukvården. Jag vill också erinra om att regeringen i mars i år fattat beslut om att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att dels analysera och bedöma hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. I den sistnämnda delen av uppdraget ingår bl.a. att se över hur den demokratiska insynen i olika finansierings och organisationsmodeller kan säkerställas. Detta innebär bl.a. att kommittén skall lämna förslag till hur patientens ställning kan stärkas i den framtida hälso och sjukvården. Socialstyrelsen, som utövar den statliga tillsynen över hälso och sjukvården, samt förtroendenämnderna, som sedan år 1980 finns på försök i varje landsting och kommun som inte ingår i ett landsting, är de instanser som redan i dag främst kan ge råd och stöd till allmänheten. Tillkomsten av socialstyrelsens regionala tillsynsorganisation har höjt socialstyrelsens beredskap inom detta område. Förtroendenämnderna skall förmedla information och ge stöd och hjälp i olika former till patienten. De skall också verka för att patienternas rättigheter tas till vara och att deras integritet skyddas. Regeringen har också nyligen, under mars månad, överlämnat en proposition om förtroendenämndsverksamhet inom hälso och sjukvården till riksdagen i vilken bl.a. föreslås att denna verksamhet skall permanentas. Sammanfattningsvis konstaterar jag dels att det bl.a. som följd av initiativ från regeringen för närvarande pågår ett intensivt arbete med att utveckla kvalitetssäkringen inom hälso och sjukvården, dels att tillkomsten av socialstyrelsens regionala tillsynsorganisation har förbättrat styrelsens möjligheter att utöva tillsyn i syfte bl.a. att stärka patienternas rättssäkerhet och integritet. Den större översynen av hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, som nu inleds, kan komma att resultera i förslag om ytterligare insatser på detta område.
Herr talman! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret. Det var ju många ord och många sidor; jag förstår att statsrådet Könberg behöver dricka litet vatten efter det. Dess värre innehöll svaret inte så många konkreta svar, måste jag säga. Enligt vad jag förstår kan man sammanfatta svaret med att vi är överens om att kvalitetskontroller och kvalitetssäkring behöver utvecklas. Det finns inte -- det står här också -- men det måste till, och det kommer att bli allt viktigare. Frågan är nu hur denna goda cigarr skall åstadkommas. Det var det jag var ute efter. Bakgrunden till interpellationen -- det är nu ett tag sedan jag skrev den -- var bl.a. en intressant artikelserie i Dagens Nyheter, där man tog upp problemen med den alltmer galopperande privatiseringen av vården och där både läkare och andra uttalade sig. De ansåg att det råder någon form av Vilda västern på det här området, att det finns stor risk att många människor kommer att fara illa och att man får verksamheter som inte säkert är så seriösa. Hela den här ''köp och sälj''-filosofin, som ju hämtar sin grund från varumarknaden, bygger på att man har patienter som är mycket välupplysta och medvetna konsumenter och som har gått runt och orienterat sig inom sjukvårdens olika institutioner, helst innan de blivit sjuka, för att vara säkra på vart de skall vända sig den dag som de drabbas av någon sjukdom. Men så ser ju inte verkligheten ut. Som patient är man ju faktiskt i underläge -- så är det traditionellt, och jag tror att det kommer att ta mycket lång tid innan patientrollen förändras -- och dessutom planerar man inte på det sättet; man åker inte runt och gör institutionsbesiktningar för att veta vart man skall vända sig den dag det gäller. Det måste alltså till någon annan som gör det. Det är bl.a. också vad läkare efterlyste i DN. Det räcker inte med att man bara anmäler skador när det har gått fel och att man i efterhand får regler för vad som skall gälla, utan det måste göras ett förebyggande arbete också på tillsynssidan. Det existerar inte i dag. I dag kan man öppna privata kliniker, och en legitimerad läkare kan operera vad som helst var som helst, påpekar läkarna själva i den här artikeln. Det är ingen tillfredsställande situation för den som är konsument av sjukvård. Man efterlyser från flera håll inom kåren att samma stränga regler som gäller för den offentliga hälsooch sjukvården, som är av hög kvalitet och där det finns ett regelsystem och lagar och förordningar, skall gälla också den privata verksamheten i dag. Men något sådant regelsystem existerar inte i dag. Man säger att det är socialstyrelsen som har hand om tillsynen, men chefen för socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm säger i DN artikeln: Vi är tagna på sängen. Samhället har inte varit på allerten helt enkelt. Vi kunde inte förutse den oerhört snabba utveckling den privata vården genomgått de senaste tre åren. Lagstiftningen som finns är gammalmodig och töntig -- den är skriven i 60-talets anda, då ingen kunde fantisera om att det i Sverige skulle finnas en massa kliniker och sjukhus i helt privat regi. Det krävs alltså -- det har man sagt från socialstyrelsens sida -- en helt ny lagstiftning för att reglera detta. Det här är den situation som råder nu. Det som interpellationssvaret handlar om är långsiktiga utredningsarbeten och utvärderingsarbeten. Verkligheten har sin hastighet och utredningarna har en helt annan, och de verkar inte passa ihop, tycker jag. Risken är då att den här Vilda västern-mentaliteten breder ut sig. Det är också allvarligt. Man måste ju se den här väldiga privatiseringsvågen också ur en ideologisk synvinkel. Det är inte alltid ekonomiska skäl som styr regeringens, kommunernas och landstingens överväganden när man så gärna vill privatisera; det har i kommunerna nu visat sig att det ofta finns en ideologisk grund för privatiseringen: Syftet är att bereda privata intressenter möjlighet att ta del av det här men också att minska den politiska styrningen av verksamheten, vilket man gör genom att bilda privata bolag. Det är en dålig kombination, tycker jag. Det finns här en stark frestelse att konkurrera med sämre kvalitet helt enkelt. Därför kräver de här marknadslösningarna en kraftigt utbyggd kvalitetskontroll, och det krävs att den byggs ut parallellt med att man genomför privatiseringen. Man kan inte komma tio år senare, när man har utrett frågan, och konstatera att det här inte gick så bra. Skall man driva den här ideologiska privatiseringskampanjen måste det till ett parallellt löpande lagstiftningsarbete med möjligheter att garantera kvalitetskontroll och patienternas säkerhet. En rättighetslagstiftning borde, menar jag också, vara en del i ett sådant förändringsarbete, för att människor skall kunna känna sig trygga i en situation då de behöver hjälp.
Herr talman! Efter det inlägget inser jag någonting som jag möjligen visste förut, nämligen att det finns vissa skillnader mellan Gudrun Schymans och min politiska uppfattning. Det är uppenbart att det dominerande intresset hos Gudrun Schyman den här gången har varit att vända sig mot vad hon kallar den väldiga privatiseringsvågen, som hon väl möjligen är ensam om att ha upptäckt. Det är ju så att vi i vårt land -- inom ramen för den generella finansiering som vi alla är överens om att vi skall ha för viktiga uppgifter typ sjukvård och utbildning -- i utomordentligt stor omfattning bedriver denna verksamhet i offentlig regi; jag kan t.o.m. säga att det sker i utanför de gamla socialiststaterna unikt stor omfattning. På några ställen ser vi nu -- glädjande nog, tycker jag -- till att vi inom ramen för den här generella finansieringen får producenter som inte alla är offentliga. Jag har inte trott att det är någonting som Vänsterpartiet skulle applådera; jag har trott att det åtminstone kräver viss betydande ideologisk omprövning innan man landar på att det kan vara bra att inom ramen för denna generella finansiering kunna ha producenter av olika slag. Jag är litet förvånad över Gudrun Schymans beskrivning av ''köp och sälj''-systemen. Jag vet ju att man från Vänsterpartiet ofta har varit negativ till sådana. Jag har ibland undrat över bevekelsegrunderna för detta. Men har man den verklighetsbild som Gudrun Schyman har av ''köp och sälj''-systemen inom de svenska landstingens sjukvård är denna skepsis i viss mån förståelig. Om man tror att ''köp och sälj''-systemen innebär att personer som tror att de någon gång kan behöva en blindtarmsoperation skall gå runt på de svenska sjukhusen för att undersöka vilka som är bäst på blindtarmsoperationer är en viss skepsis begriplig. Vad Gudrun Schyman här gör är att måla upp en alldeles befängd nidbild av vad det hela handlar om för att sedan med några ord lätt slå omkull den. Tekniken är inte helt ovanlig. Vad det handlar om är -- det vet de som har följt det seriösa arbete som för närvarande pågår i många av våra landsting, i Dalarna, i Bohuslän, i Stockholms län och på flera andra håll -- att mer försöka använda sig av marknadsmekanismer inom vården för att öka produktiviteten. Det innebär exempelvis att sjukhuskliniker på några sjukhus i större utsträckning får betalt efter vad de utför under ett år, i stället för att få en årlig budget och ros eller ris när året är slut om de har gjort mycket eller litet. På några håll förefaller detta redan nu ha gett resultat, till båtnad för patienterna och för skattebetalarna. Man har alltså kunnat öka produktiviteten, med möjlighet att få mera valuta för de skattepengar som satsas på den verksamheten. I några speciella fall kan patienten säkert gå runt och inspektera och göra bedömningar. Jag känner till ett sådant exempel, eftersom jag själv var inblandad, och det är den ökade valfriheten i förlossningsvården i Stockholms län, som har sju kliniker. Där är situationen så speciell att nästan alla blivande konsumenter vet om att de skall konsumera den här tjänsten inom några månader, och därför har den blivande mamman och blivande pappan ibland gått runt och tittat och gjort sin bedömning. Men detta är undantag. Jag är övertygad om att huvudgreppet ändå kommer att vara att den enskilde -- som ofta är i underläge, som Gudrun Schyman påpekar -- får ett ombud, dvs. en husläkare, som hjälper honom eller henne. Det är en reform som ett mig närstående parti har arbetat för ganska länge, i akt och mening att stödja patienten och förbättra vederbörandes ställning. Den läkaren kan hjälpa till med råd om vart man skall vända sig inom sjukvården. På de allra flesta håll inom landstingen handlar det om att skapa ett slags beställarorganisation, som står för notan. Jag skulle alltså vilja rekommendera Gudrun Schyman -- i den mån hennes intresse för sjukvårdsfrågorna inte bara var en dagslända från i mars utan är genuint -- att titta litet närmare på de många försök som bedrivs inom svensk sjukvård. Där finns säkert saker att kritisera, men detta har inte att göra med det som Gudrun Schyman målade upp som problemet med dem. Jag delar den uppfattning som Gudrun Schyman har, att om vi får många fler producenter ökar närmast argumenten för en bättre tillsyn från samhällets sida. Man kan säga att vi borde ha förbättrat tillsynen under alla förhållanden, men i akt och mening att det blir flera producenter och därmed mera svåröverskådligt, bör vi alltså förstärka tillsynsverksamheten. Det handlar om två saker. Det ena är resurser för tillsyn, som socialstyrelsen behöver, och vi har försökt åstadkomma detta genom att decentralicera verksamheten, via regionalisering. Det andra är det som Gudrun Schyman efterlyser, nämligen en förändring av lagstiftningen. Den är föråldrad, och det behövs en ny sådan på tillsynssidan -- vi återkommer med detta till riksdagen. Det behövs också, som jag har uttalat i några tidningsintervjuer, en översyn av den enskilda vårdhemsstadgan, som är mycket gammalmodig i många avseenden. Jag är inte säker på att resultatet av den tillsynen på alla punkter kommer att tillfredsställa Gudrun Schyman och hennes partivänner, i så måtto att en del av förändringarna kommer att handla om att underlätta för privat verksamhet, jämfört med de regelsystem som finns för närvarande. Men om Gudrun Schyman menar allvar med att hon vill ha samma regler och samma kvalitetskontroll för verksamhet oavsett vem som bedriver den, bör vi ha mycket lättare att finna varandra i det fortsatta arbetet. I den mån jag inte i mitt svar -- trots att det innehöll så mycket som tre och en halv sida -- gick in mera på lagstiftningsfrågorna är det en brist, och jag kompletterar det gärna på det sätt som jag nu har gjort. Vi behöver alltså relativt snart se över lagstiftningen, och vi skall inte vänta i tio år på detta.
Herr talman! Det var väldigt bra att jag fick den här kompletteringen, att det finns något substantiellt som vi kan vara överens om, även om vi inte tillhör samma politiska parti -- det är väl känt att vi inte gör det. Jag tycker inte om utvecklingen; jag tror inte att den här ''köp och sälj''-filosofin inom vård och omsorg kommer att bli särskilt långvarig, då det kommer att visa sig att den har alldeles för stora brister, dels beroende på att det är mycket svårt med kvalitetskontroll, dels beroende på att det lätt blir en överetablering av mycket spektakulära verksamheter, som det är lätt att marknadsföra men som inte tillfredsställer mera långsiktiga behov. Jag tror också att pengar på detta sätt kommer att tas indirekt från mer långsiktigt och förebyggande arbete, som ändå är oerhört väsentligt på det här området. Dessutom bygger kostnadskontrollen, som också behövs, upp väldiga nya byråkratier. I USA, som är skräckexemplet att anföra, går 25 % av sjukvårdens kostnader åt till de nya byråkratierna. Det är att använda pengar på fel sätt. Jag tror att de här bristerna kommer att visa sig. Den bild som jag målade upp var ingen skräckbild eller nidbild. Det är inte ens jag eller mina partikamrater som har målat upp den, utan jag har läst i tidningarna vad ansvarigt folk på socialstyrelsen, läkare och de som arbetar inom de privata områdena säger. De tycker själva att det är ett laglöst område, och de som är seriösa är oroade över den här, som jag betecknar den, Vilda västernutvecklingen. Jag har också en någorlunda bra inblick i vad som händer i Stockholms läns landsting, eftersom vi har partikolleger där, och den utveckling som pågår är inte alls fri från kritik. Det finns flera andra ställen där man nu börjar se avigsidorna av detta system, som är mera baserat på varuproduktionens ekonomiska förhållanden, att det inte passar så väl in. Om man nu säger sig förespråka detta och vill driva den linjen så hårt, tycker jag att minimikravet är att hand i hand med detta förändringsarbete skall gå tillsynsregler, lagstiftningsarbete och rättighetslagstiftning, som garanterar att människor inte far illa och blir offer i det ideologiska förändringsarbete som pågår. Det är det grundläggande kravet, och det är ett anständighetskrav. Även om man vill prova nya ideologier skall man åtminstone se till att hålla människor skadeslösa.
Herr talman! Först vill jag säga några ord om det som jag betraktade som den Schymanska nidbilden. Jag avsåg inte påståendet att lagstiftningen behövde ses över etc., utan bilden av den ensamme patienten som, med tanke på sina eventuella operationer om fem eller tio år, skulle gå runt på sjukhusen och försöka ta reda på var man bäst skulle ta hand om hans galla om det blev aktuellt. Jag var relativt tydlig i just den delen. Man kan naturligtvis beskriva uppfattningen att vi inom ramen för den generella välfärdspolitiken skulle kunna ha många producenter som en ideologisk uppfattning -- så är det förvisso. Det visar sig också att skillnaden mellan oss två är en fråga om värderingar. Jag vill dock betona att det för oss som är anhängare av denna uppfattning handlar om att vi tror att man får ut mycket mer av värde, mera valuta för pengarna, om det finns flera producenter. Det som jag tycker mig redan kunna se är att man på de ställen där det litet tydligare ställs skärpta krav, där en opererande klinik får betalt för de operationer som har utförts, dvs. den nytta som har gjorts, tycks kunna få ut mera för pengarna. Detta måste rimligen vara ett gemensamt intresse. Om man är emot att detta görs, har man ideologiska skygglappar på sig. Gudrun Schyman anförde sedan en del mer allmänna synpunkter, utöver detta med patientens säkerhet, om man använder sig av lösningar av denna typ. Där kommer vi säkert att landa på olika slutsatser. Jag vill gärna betona att det är självklart, om vi har slagit in på den generella välfärdspolitikens väg, dvs. att det inte är kunden, patienten, som skall betala servicen, utan vi gör det gemensamt, solidariskt, att vi med oemotståndlig kraft har infört en tredje parts betalning, dvs. att någon annan betalar. Ett sådant system kräver överväganden som är mera sofistikerade och mera genomtänkta än som är möjligt på de varumarknader där kunden står för kostnaden. Det gör att det är viktigt både att ta till vara de möjligheter som marknadsinslagen kan ge att få mera valuta för pengarna och att se till att man har grepp över kostnadskontroll, överetablering och en mängd andra saker. Detta är en av de uppgifter som den nya kommittén skall ägna sig åt, och där är ju riksdagens samtliga partier representerade.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, då vi är ganska klara över var vi står både ideologiskt och när det gäller att det finns vissa sakförhållanden som snarast bör åtgärdas, och att det är regeringens ansvar att göra det så fort som möjligt. Vi kan så småningom komma tillbaka och se om det här var lönsamt eller inte. Jag kan rapportera från socialtjänststämman, som nu pågår, där jag är närvarande när jag inte är här, och där Bengt Westerberg också deltog på morgonen. Där fanns en panel bestående av höger och vänster, med Werthén och Hermansson, som diskuterade ''köp och sälj''-filosofin. De var rörande överens om att det inte fanns något att tjäna på den. När man blir gammal blir man vis, sägs det. Jag vet inte.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att få höra Gudrun Schyman åberopa Werthén, men jag skall med intresse ta del av hans inlägg.

Herr talman! Jag får be om ursäkt för att det har blivit störningar här. Även interpellanten får jag be om ursäkt. Eva Zetterberg har frågat mig: Enligt socialtjänstlagens 6 § är det kommunernas socialnämnd, eller den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer, som har att svara för ekonomiskt bistånd. Socialbidraget finansieras -- förutom den del som går till personer som omfattas av den kommunala flyktingmottagningen -- med kommunala medel. De flesta av landets kommuner har, mot bakgrund av befintliga prognoser, varit beredda på ökade socialbidragskostnader. Den nu pågående lågkonjunkturen har dock blivit djupare än flertalet bedömare tidigare räknade med. Det har inneburit att socialbyråerna har fått bevilja bistånd till fler arbetslösa än beräknat. Särskilt stor har ökningen av bistånd till arbetslösa under 25 år varit. Även om en rad beslut har fattats under senare tid för att få bättre fart på svensk ekonomi och på så sätt minska arbetslösheten, kommer det att dröja ännu ett tag innan förbättringarna i ekonomin märks på arbetsmarknaden. Regeringen har i avvaktan härpå aviserat en mängd arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder. För att minska socialbidragsberoendet är det vissa grupper som särskilt måste uppmärksammas. Det är de långtidsarbetslösa och ungdomarna. Regeringen satsar därför betydande resurser för att ge ungdomar meningsfull sysselsättning, för att stärka särskilt svaga grupper på arbetsmarknaden och för att motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden. I budgetpropositionen betonas att även i en svår arbetsmarknadssituation måste såväl fysiskt som psykiskt handikappade få stöd i syfte att de skall få ett arbete alternativt annan sysselsättning. I En fjärdedel av de arbetslösa står utanför både arbetslöshetsförsäkring och kontantstöd, KAS. Huvuddelen av dessa är ungdomar. Enligt de rapporter vi har fått från kommunerna är det till stor del denna grupp som står för den ökning som skett av antalet socialbidragstagare. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att föreslå utformning och finansiering av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Utredningen skall bedrivas skyndsamt och arbetet skall avslutas senast den 31 mars 1993. En allmän arbetslöshetsförsäkring skulle, särskilt under ekonomiska nedgångsperioder, kunna få effekt på kommunernas socialbidragskostnader. De flesta av dem som riskerar utförsäkring har kunnat beredas beredskapsarbete, varför gruppen utförsäkrade som tvingats söka socialbidrag fortfarande är förhållandevis liten. I förordningen om beredskapsarbeten finns en regel som i princip garanterar beredskapsarbete till de personer som riskerar utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen. Eva Zetterberg frågar också om kommunernas beredskap vad gäller ökade bostadsbidragskostnader och effekterna av de ändrade bostadssubventionerna. Jag anser att det kan vara motiverat att förbättra bostadsbidragen mot bakgrund av höjda boendekostnader på liknande sätt som skedde i samband med genomförandet av skattereformen. I Inom socialdepartmentet pågår en översyn av regelverket för bostadsbidragen med utgångspunkt i ett statligt övertagande fr.o.m. den 1 juli 1993. Jag har i kompletteringspropositionen aviserat ett förslag i frågan hösten 1992. Vidare har en särskild utredare fått i uppdrag att förbereda en överföring av bostadsbidragens administration från kommunerna till försäkringskassorna. Inom förutvarande bostadsdepartementet har utarbetats ett delbetänkande om ny hyreslag som för närvarande remissbehandlas. I betänkandet föreslås omfattande ändringar i de nuvarande bestämmelserna om förverkande av hyresrätten till en bostadslägenhet på grund av bristande hyresbetalning. Bl.a. föreslås att en avhysning skall kunna stoppas redan genom att en socialnämnd åtar sig betalningsskyldighet för hyran. I dag krävs att socialnämnden har betalat hyresskulden för att en avhysning skall kunna stoppas. Konsumentverket har tagit initativ till centrala överläggningar med bl.a. Hyresgästernas riksförbund, olika fastighetsägare och Kommunförbundet för att diskutera lämpliga rutiner för att förebygga hyreseftersläpning. En aktiv insats för att hjälpa de skuldtyngda hushållen att reda ut sin ekonomi och undvika vräkningar görs i många kommuner i form av hushållsekonomisk rådgivning. Jag avser att föreslå regeringen att uppdra till socialstyrelsen att i samarbete med konsumentverket göra en uppföljning av en tidigare undersökning av socialbidragshushållens skuldsituation och effekter av hushållsekonomisk rådgivning. Enligt vad jag inhämtat avser konsumentverket vidare att göra en uppföljning av vad som händer med de hushåll som blivit vräkta. Inom regeringskansliet pågår ett beredningsarbete med anledning av insolvensutredningens förslag om en skuldsaneringslag. Jag kan även nämna att jag nyligen kallade till en hearing i socialdepartementet om socialbidragsutvecklingen i landet där representanter från kommuner, länsstyrelser och socialstyrelsen deltog. Jag planerar ytterligare en sådan hearing efter sommaren. Sammanfattningsvis genomförs alltså en rad åtgärder för att möta eller motverka de problem som Eva Zetterberg berör i sin interpellation. Jag ser med oro på uppgifterna om ett ökat socialbidragsberoende och om ett ökat antal vräkningar, och jag kan försäkra Eva Zetterberg att regeringen även i fortsättningen kommer att följa utvecklingen inom dessa områden med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag vill först tacka Bengt Westerberg för ursäkten, men jag vill påpeka att det känns ytterst förödmjukande för en ledamot när ett statsråd sätter sig över de bestämmelser om att infinna sig i tid som gäller för oss andra. Man kan faktiskt ha annat planerat. Ett statsråds tid är inte alltid mer dyrbar än ledamöternas. Jag blir alltså väldigt upprörd över att det går till på det här viset. Sedan över till svaret, som jag vill tacka för. Det var ett innehållsrikt svar. Det finns en hel del i svaret som vi är överens om. Jag kan med tillfredsställelse notera att Bengt Westerberg ser med oro på t.ex. det ökade socialbidragsberoendet och det ökade antalet vräkningar samt att regeringen i fortsättningen ämnar följa utvecklingen. Jag är glad att Bengt Westerberg betonar detta i svaret, eftersom jag tycker att det är oerhört viktigt att vara överens i de grundläggande frågorna. Eftersom jag vet att Bengt Westerberg besökte socialtjänststämman skulle jag vilja fråga i vilken mån de här i mitt tycke viktiga frågorna kom fram. Såvitt jag har förstått av programmet tog man inte upp särskilt mycket om just det ökade antalet vräkningar och ökat socialbidragsbehov. Jag tycker att dessa frågor, som i mitt tycke är så oerhört oroande, inte kommer fram särskilt mycket i den allmänna debatten. Det förefaller som att vi som oroar oss för detta inte tycks vara så många i det här landet. I svaret omnämndes den hearing som socialdepartementet har haft om socialbidragsfrågorna. Jag försökte ställa frågor under den korta tid som stod till buds, nämligen en förmiddag. Men man tycks inte ha någon dokumentation, vare sig på socialdepartementet eller på socialstyrelsen, så att vi andra som också är intresserade kan få ta del av den. Det är väl åtminstone det minsta som man kan begära. Jag är positiv till det som togs upp i svaret om allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är ett krav som Vänsterpartiet under många år har drivit. Jag tycker alltså att det är bra att regeringen äntligen kommer fram till ett beslut på den punkten. En viktig fråga i det sammanhanget är att det finns kvar en facklig anknytning, så att inte de fackligt anslutna hamnar ute i tomma intet och inte får ha kvar det kamratstöd som finns på arbetsplatser. Dessutom är det viktigt att man kan använda sig av de fackliga organisationerna för personer som inte är fackligt anslutna, så att de inte totalt tappar kontakten med arbetsplatsen. I det sammanhanget undrar jag hur det går med pengar, eftersom arbetsmarknadsministern tidigare inte fick de pengar han ville ha för att satsa på ungdomsarbetsplatser och praktikplatser. Kommer det att finnas några pengar som regeringen kan anslå till detta ändamål? Förslaget om att avhysning kan stoppas tidigare, som hyreslagskommittén har lagt fram, är också bra. Jag hoppas att socialministern kommer att se till att förslaget blir genomfört. Herr talman! I svaret nämner Bengt Westerberg en överläggning mellan konsumentverket, Hyresgästföreningen, Kommunförbundet m.fl. om att förebygga vräkningar. Jag tycker att det är oerhört positivt. Jag hoppas att denna överläggning kommer att leda till mer konkreta resultat på detta område. I svaret omnämns vidare den hushållsekonomiska rådgivningen. Vi är nog överens om att det är ett bra medel just för att förebygga vräkningar, att se till att människor kan få rätsida på sin ekonomi. Men det är litet oroande hur det går till i praktiken, när man måste skära ner på resurserna i kommunerna. I ett nyligen inträffat exempel i Eskilstuna har vägledningen överförts till socialtjänsten. Därmed försvinner kraven på att det skall finnas konsumentvägledning bland en rad andra krav. I Karlstad har man tydligen vidtagit en sådan förändring, men nu är man på väg att föra tillbaka vägledningen till särskilda konsumentvägledare för att den vägen se till att bredare grupper av människor söker sig dit och inte bara de som står inför akuta ekonomiska problem. Jag skall inte ta upp några fler konkreta exempel, men jag undrar hur regeringen uppmuntrar och skall se till att framför allt borgerligt styrda kommuner, där man har möjlighet till stort inflytande, skall kunna behålla konsumentvägledarfunktionen. Det finns tecken på att den inte kommer att finnas kvar överallt. Den huvudfråga som jag egentligen vill ta upp gäller det förslag till nytt bostadsfinansieringssystem som lades fram i Danells utredning och som fullföljs i kompletteringspropositionen. När jag framställde interpellationen var det ju inte känt hur man skulle hantera bostadsbidragen. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att de skall föras över till försäkringskassorna, eftersom det ger möjlighet till en mer rättvis bedömning över hela landet. Av kompletteringspropositionen framgår det dock att alla grupper inte får höjda bostadsbidrag, t.ex. inte de ensamstående, som säkert kommer att få höjda hyror, även om man höjer bostadsbidragen under första halvåret 1993. Om man drastiskt minskar bostadssubventionerna, måste man ju på något annat sätt tackla problemet hur hushåll med låga inkomster skall klara att bo kvar i sina lägenheter. Det finns all anledning till oro på det här området. Från Stockholms socialförvaltning och Stockholms socialnämnd har man gått ut med sådana riktlinjer där man kräver att människor byter ner sig, eftersom man inte anser sig ha råd att bistå med hyran, trots att en familj kan behöva den bostad som familjen har. Jag vill att socialministern återkommer på den punkten och förtydligar vad han anser om just kopplingen mellan ett nytt bostadsfinansieringssystem och bostadsbidrag. Någon sådan analys finns inte i kompletteringspropositionen.
Herr talman! Jag får väl upprepa min ursäkt en gång till för att jag kom sent. Jag hade avsatt åtskillig tid för att diskutera med Eva Zetterberg, men ingen av oss hade väl kunnat förutse att interpellationsdebatten skulle gå så snabbt att kl. 13.30 skulle vara för sent. Jag hoppas att Eva Zetterberg inte har behövt inställa några viktiga engagemang. Jag skall emellertid försöka bättra mig på den punkten. Eva Zetterberg ställde ett antal frågor till mig. Låt mig försöka svara på dem någorlunda kortfattat. Den första frågan gällde om det kom fram någonting på socialtjänststämman när det gäller de frågor som vi nu diskuterar. Det kan jag väl inte säga att det gjorde under den korta tid jag deltog. Som vi hörde tidigare var det i huvudsak en dialog mellan Hans Werthén och Karl Henrik Hermansson. I den dialogen kunde man kanske inte vänta sig att det kom fram några uppgifter. Däremot har det i dag redovisats en del uppgifter om utvecklingen av socialbidragen i kommunerna mellan den 1 januari i fjol och den 1 januari i år. Det visar sig att det finns ett antal kommuner -- ungefär en fjärdedel -- som har sänkt ersättningsnivån, i en del fall till en oroväckande låg nivå. I det mest extrema fallet ligger man nere på 1 400 kr. i månaden, vilket är mindre än hälften av vad socialstyrelsen rekommenderar. Det är alldeles uppenbart att man inte kan klara sig på så låga bidrag. Erfarenheterna ute i kommunerna av överklaganden av sådana beslut är ganska goda i den meningen att den överklagande i regel får rätt. Jag tycker att de personer som beviljats så låga ersättningar från kommunerna bör utnyttja den besvärsrätt som finns, dvs. använda sig av socialtjänstlagen på det sätt som det är tänkt. Eva Zetterberg frågade för det andra om det fanns någon dokumentation från den hearing som jag höll. Det var inte någon offentlig hearing, utan jag höll den närmast för att skaffa mig information om hur man på olika håll -- bl.a. från socialstyrelsen -- såg på utvecklingen. Jag skall gärna överväga om det i samband med den hearing som skall hållas i höst går att få fram några fakta som kan vara av mer allmänt intresse och sprida dem till en vidare krets av personer. För det tredje frågade Eva Zetterberg om man tänker sig att den nya arbetslöshetsförsäkringen skall ha samma typ av facklig anknytning som den nuvarande försäkringen. Den fackliga anknytningen måste ju i sanningens namn sägas ha tunnats ur åtskilligt och finns knappast kvar i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen. Jag tycker att det i princip är bra om en arbetslöshetsförsäkring har en facklig anknytning. Det ligger i medlemmarnas intresse i deras egenskap av medlemmar att agera så, att arbetslöshetsförsäkringen inte uttöms på sina resurser. För det fjärde frågade Eva Zetterberg om det finns pengar till arbetslöshetsförsäkringen och till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Svaret på denna fråga är naturligtvis att det inte finns några pengar i den meningen att pengar ligger och väntar på att bli använda. Regeringen tvingas låna pengar för att bedriva arbetsmarknadspolitik. För min egen del tycker jag att det är riktigt att göra detta. Man skall bedriva en aktiv stabiliseringspolitik, dvs. låna upp pengar under dåliga tider för att hålla uppe sysselsättningen och betala igen när tiderna blir bättre. Detta har vi naturligtvis anledning att fortsätta med. En arbetslöshetsförsäkring över en konjunkturcykel måste självfallet vara finansierad, och hur det skall gå till får vi bedöma när utredningen är klar nästa år. Den femte frågan som Eva Zetterbeg ställde gällde hushållsrådgivningen. Hon undrade vilka planer vi hade på att garantera den i ett antal kommuner där det sviktar. Jag får väl svara uppriktigt och säga att vi inte har fört några sådana diskussioner, utan det här är en prioritering som kommunerna tvingas göra. Men vi värderar ju båda det här högt, för vi vet att det har positiva effekter. Vi hoppas att kommunerna tar hänsyn till detta. Alternativet kan bli att man får andra och större kostnader i andra sammanhang. Till sist Eva Zetterbergs huvudfråga, nämligen det nya bostadsfinansieringssystemet och vilka effekter det bör få på bostadsbidragen. Jag delar helt uppfattningen, att om man minskar de generella subventionerna, bör detta leda till att man förbättrar bostadsbidragen. Vi har i den föreslagna provisoriska justeringen för första halvåret 1993 tagit hänsyn till effekterna av de nedskärningar i beståndet som ligger i Georg Danells förslag. Självfallet kommer vi framdeles när vi bestämmer bostadsbidragens utformning och nivå att ta hänsyn till den bostadskostnadsökning som blir följden av det nya bostadsfinansieringssystemet.
Herr talman! Jag skall börja där Bengt Westerberg slutade, med bostadssubventionerna. Visst finns den begränsade ökningen av bostadsbidragen, men både i kompletteringspropositionen och i Georg Danells utredning saknas totalt ett fördelningsresonemang om hur förslaget slår fördelningsmässigt. Jag har inte kunnat läsa mig till att det finns en klar koppling. Denna måste komma fram mycket tydligare. Därmed är inte sagt att vi har samma åsikt om huruvida det är bra att genomföra det här systemet. Jag menar att om systemet ändå genomförs, och det ser ut som om regeringen tänker göra det, måste man på allvar se hur det slår för grupper som annars inte skulle ha möjlighet att bo kvar eller skaffa sig en lägenhet när det skall bildas ett hushåll. Vad en aktiv arbetsmarknadspolitik angår tror jag att vi är överens. Det är viktigt att satsa på detta. Det är framför allt viktigt att investera i arbeten, så att människor inte blir arbetslösa. Jag är också glad över svaret beträffande den fackliga anknytningen, dvs. att det inte skall bli någon förändring. I vad gäller den utfrågning som Bengt Westerberg talade om utgick jag ifrån att det var en offentlig utfrågning och att det skulle vara möjligt för övriga intressenter att ta del av den. Det tycker jag är självklart, eftersom det inte är enbart en mycket intern sak. Sedan till besvärsrätten när det gäller socialbidrag. Även jag tycker att det är bra att man kan överklaga och få rätt. Men tycker inte Bengt Westerberg att det är litet fel väg att gå? Är det inte bättre att se till att kommunerna har socialbidrag som man kan klara sig på än att människor skall behöva överklaga för att få en rätt som vi andra har: rätt till en skälig levnadsnivå, som det står i socialtjänstlagen? Här går man väl fel väg. Vad angår socialbidragen skulle jag vilja peka på en sak som är mycket oroande. Väntetiderna ute i kommunerna ökar och är nu uppe i 4--5 veckor. Det gäller inte bara storstäder, utan en hel del andra kommuner runt om i Sverige har denna långa väntetid. Det är naturligtvis oroligt för människor som väntar och som kanske har dåligt med pengar t.o.m. för dagsbehovet. Med tanke på vräkningsperspektivet blir det ju extra allvarligt, eftersom det kanske är just hyran som man väntar med att betala när det inte finns pengar till mat. Därmed blir man avhyst i stället för att i tid få hjälp med sin ekonomi och kunna bo kvar. Jag skulle också vilja kommentera konsumentverkets uppföljning av vräkningar, eftersom det inte förhåller sig som Bengt Westerberg skriver i svaret. Jag har talat med konsumentverkets personal och förstått att man kommer att lägga ut arbetet. Förhoppningsvis kommer några studenter vid en universitetsfilial att kunna anlitas. Konsumentverket har helt andra önskemål, att med kraft följa upp vad som händer med dem som vräks. Jag tycker därför att svaret var litet väl ''idylliskt'': att konsumentverket med krafttag skulle göra en sådan här utredning och se hur människorna har det.
Herr talman! Jag har inte använt orden ''med krafttag'' utan bara noterat att konsumentverket för oss har uppgivit att verket tänker göra en uppföljning. Hur man gör det och vilka resurser man har vet jag faktiskt ingenting om. Det är möjligt att det förhåller sig som Eva Zetterberg säger. Vad angår utfrågningar är det klart att jag då och då kallar till mig personer för att försöka få en orientering om hur läget är när det gäller missbruk, socialbidrag och annat. Jag vill nog förbehålla mig rätten att ordna den typen av utfrågningar inom departementet utan att offentliggöra dokumentation eller bjuda in publik för att lyssna. Samtidigt ligger det naturligtvis i allas vårt intresse att vi får ökade kunskaper om hur det förhåller sig. Därför säger jag, att om det kommer fram intressant information vid höstens utfrågning, skall jag gärna medverka till att informationen sprids till en vidare krets. Till sist vill jag bara kommentera socialtjänstlagens utformning. Det pågår, som Eva Zetterberg vet, en översyn av socialtjänstlagen. Kommittén arbetar med förtur med just socialbidragsfrågorna. Det är socialtjänstkommittén som har gjort den kartläggning som jag talade om i min förra replik. I början av nästa år kommer det ett betänkande. Man arbetar då naturligtvis med olika modeller för hur rättigheten skall utformas. Dagens utformning är en möjlighet. Där garanterar man alltså att det lämnas bidrag för skälig levnadsstandard, och det finns möjlighet att besvära sig, om man anser att man inte får ett sådant bidrag av kommunen. Men det är naturligtvis ett alternativ att i lagen skriva in precis hur stor andel av basbeloppet som man skall ha. De här båda alternativen, och möjligen andra, kommer att prövas av socialtjänstkommittén. Jag är för min egen del inte beredd att i dag ta ställning till vilken utformning som är den lämpligaste. Allmänt sett finns det alltid en spänning mellan två starka önskemål, nämligen å ena sidan att standardisera över hela landet och därmed erbjuda samma standard överallt, å andra sidan att decentralisera och säga att besluten skall fattas där man känner till vilka problemen är. Mellan de två önskemålen finns det alltid en motsättning. Kommunerna säger gärna att de vill ha ansvaret själva. De vill själva kunna bestämma utformningen av stödet och hjälpen. Men från både klientgruppers och politikers sida kan man ibland framhålla att man vill garantera en jämn standard i riket, varför man centralt vill gå in med ganska tydliga nationella mål och regler. När det gäller de här två målen tvingas vi till en avvägning på olika områden. Jag tycker att det finns starka skäl som talar för att man bör eftersträva en så effektiv lagstiftning att människor slipper gå vägen via besvär. Samtidigt tycker jag att det är bra att möjligheten finns, om kommunerna fattar beslut som de berörda bedömer som oskäliga. Vi får väl se vad socialtjänstkommittén kommer fram till. Jag är som sagt för dagen inte beredd att ta ställning till alternativen, utan jag avvaktar slutsatserna.
Herr talman! Självfallet skall vi vara glada över att vi har en besvärsrätt och självfallet skall vi ha kvar denna. Även jag ser fram emot socialtjänstkommitténs förslag med tanke på hur det blir beträffande just de här frågorna. Även om det enligt min mening är mycket angeläget att stärka den enskildes rätt ute i kommunerna, så att det blir ett bättre grundskydd och onödigt att överklaga, tror jag att det vore livsfarligt att gå den andra vägen och ta bort möjligheten att överklaga. Denna möjlighet måste finnas kvar och stärkas. Tiden tillåter mig inte att kommentera så mycket mer. Jag hoppas att socialministern går vidare i arbetet med frågorna om hur man skall kompensera människorna för de mycket stora höjningarna av bostadskostnaderna, eftersom det nog är där skon kommer att klämma. Jag tror också att det är mycket viktigt att man från socialdepartementets sida nogrannare kontrollerar vilken studie konsumentverket har möjlighet att göra eller bidra till att göra när det gäller att se vad som händer när människor blir vräkta. Jag tror alltså att det är en fruktansvärd rundgång med pengar, eftersom man inte kastar ut människor till ingenting, utan andra kostnader uppstår på grund av en vräkning, t.ex. hotellkostnader, inackordering, osv. Vi hinner inte diskutera dessa detaljer ytterligare. Men min förhoppning när jag ställde denna interpellation var att föra vidare en del av de frågor som jag anser att det finns anledning att bekymra sig om. Jag vill sluta med att citera ur Sven Lindqvists bok Utrota varenda jävel. Jag hoppas att man får säga det, men det är ju ett citat. ''Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna.''

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om jag avser att ge direktiv till riksförsäkringsverket att upphöra med FAS 90-utredningen. lagts fram. I propositionen tar jag upp frågan om det framtida ADB-stödet inom socialförsäkringen. Jag framhåller att det är av yttersta vikt att den enskildes integritet skyddas samtidigt som en förbättring och modernisering av socialförsäkringens ADB-system kommer till stånd. Med hänsyn till integritetsaspekterna anser jag att ytterligare överväganden behöver göras innan ställning kan tas till den närmare utformningen av ett framtida datorstöd. En viktig förändring i förhållande till utredningsarbetet inom det s.k. FAS 90-projektet skall enligt min mening vara att diagnosregistrering på ADB-medium när det gäller enskilda personer inte skall få förekomma. De fördelar ur effektiviseringssynpunkt som en sådan registrering skulle ge får stå tillbaka för de olägenheter för den personliga integriteten som en registrering på ADB-medium av så känsliga uppgifter skulle medföra. Detta bör enligt min mening beaktas inom det fortsatta utredningsarbetet. Regeringen har numera gett riksförsäkringsverket i uppdrag att mot denna bakgrund närmare utreda moderniseringen av det lokala ADB-stödet. Härvid skall teknikstrukturen ta till vara fördelar med en decentralisering samtidigt som högt ställda krav på integritetsskydd skall tillgodoses. Riksförsäkringsverket har således fått förändrade direktiv såvitt avser användningen av ADB. Det är min avsikt att, sedan en redovisning av utredningsresultatet skett, senare under året föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition i fråga om socialförsäkringens ADB stöd.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet. Jag är lika glad i dag som jag var den dagen då kompletteringspropositionen lades fram och jag såg statsrådet i rutan. Jag tycker att detta är ett mycket viktigt steg, och vi har väntat länge på det. Vi har haft våra förhoppningar, men nu är regeringens inställning klarlagd. Jag tycker att det är viktigt att än en gång få höra att diagnosregistrering på ADB medium inte skall få förekomma och att statsrådet slår fast att integritetsfrågor måste gå före krav på effektivitet. Jag vill ställa ytterligare en fråga till statsrådet. Kan man nu säga att FAS 90-utredningen är avslutad, så att detta inte fortsätter i samma gamla hjulspår och att det blir något lill-FAS, något FAS 92, eller något liknande? Jag vet exakt när man på riksförsäkringsverket började utreda teknikstödet. Det var den 27 april blev det FAS 90. Jag sitter själv i en försäkringskassa, och jag brukar ofta säga att jag har sett FAS 90 födas. Men jag har hela tiden bävat inför vad det skulle innebära för medborgarna när det gäller förlorat integritetsskydd. Det är ju och var -- jag hoppas att jag får använda imperfektformen -- den största datasatsningen i Sverige. Alla boende i Sverige skulle finnas registrerade. Detta har också kostat mycket under dessa år och fram till att statsrådet gör detta uttalande. Riksrevisionsverket säger att det har kostat över 1 miljard kronor. Syftet med detta var naturligtvis gott -- att förebygga ohälsa, att rehabilitera sjuka och att ägna sig åt traditionella sjukförsäkringsärenden. Det var de tre delarna som ingick i uppdraget. Det är utomordentligt viktiga frågor, och personalen som skall handha dem har ett ansvarsfullt arbete. De personer på försäkringskassorna som sysslar med detta har ju sett FAS 90 som något ''Sesam öppna dig'', ett arbetsredskap som skulle lösa deras ofta mycket svårtacklade arbetsuppgifter. De har väntat otåligt på att FAS 90 skulle bli klart. Jag har en tidning här som heter FAS 90-bilagan. 1990. I denna bilaga står det om försäkringskassornas nya ADB-system. Det är klart att personalen har sett fram emot detta, och man har t.o.m. kallat tiden mellan utredningen och genomförandet för spången. På många försäkringskassor runt om i landet har man bedrivit ett utvecklingsarbete som säkerligen har varit mycket gott och bra för verksamheten. Som jag sade tidigare är ändamålet gott, men det får inte helga medlen. Därför skulle jag vilja ställa några frågor till statsrådet. Kan man nu lita på att det är slut med dessa gamla upptrampade fotspår och att man nu går in för helt nya direktiv? Och hur pass preciserade är dessa direktiv? Det sägs i svaret att det skall ställas höga krav när det gäller den personliga integriteten. Detta skall förenas med decentralisering. Kan man räkna med att FAS 90 utredningen har upphört? Hur pass preciserade är direktiven till den fortsatta utredningen? Är det fråga om något helt nytt? Skulle någon utanför försäkringskassevärlden kunna göra denna utredning?
Herr talman! Som det har antytts här har debatten om FAS 90 rasat i många år. Många har engagerat sig i debatten därför att riskerna har varit uppenbara för att känsligt material skulle komma i orätta händer. Försäkringskasseförbundet har varit att skapa en rationell hantering av alla data om det sjukskrivna Sverige. Att den enskilda lilla människan kan komma i kläm har spelat en mindre roll, eller snarast, som jag bedömer det, ingen roll. Det viktigaste har varit, och är sannolikt fortfarande, att registrera så mycket som möjligt. Flera partier i Sveriges riksdag har varit emot registreringen av sjukdomsdiagnoser m.m. På senare tid har jag, och många med mig, ifrågasatt om FAS 90 verkligen ligger i tiden. Sjukförsäkringssystemen ligger i dag i stöpsleven, som statsrådet vet. Mycket stora ändringar är ju på gång. På grund av införandet av sjuklön minskar kassornas antal ärenden från 11 miljoner till 2,5 miljoner. Kvar finns de tunga ärendena och rapporteringen av korttidssjukskrivningen. Jag har med stor tillfredsställelse noterat att regeringen med stort allvar har tagit till sig kritiken av FAS 90. Det är därför mycket glädjande att regeringen har beslutat att inte införa det planerade sjukförsäkringsregistret. I år, dvs. 1992, inleds sjuklönehanteringen ute i företagen. Arbetsgivarna skall också ta ett större ansvar för rehabiliteringen. Därför finns det inga skäl att i dag hävda att försäkringskassorna behöver någon form av FAS 90-system för att klara den stora ärendemängden. I statsrådets svar anges att regeringen har givit riksförsäkringsverket i uppdrag att ta till vara fördelarna med en decentralisering utan att integritetsskyddet skadas. Herr talman! Jag ifrågasätter om det i dag är rätt tidpunkt att modernisera kassornas ADB-stöd. fr.o.m. den 1 januari i år svarar, som jag sade, arbetsgivarna för administrationen av korttidssjukskrivningen. Samtidigt har de också ett mycket större ansvar för rehabiliteringen av sina anställda. Såväl den förra regeringen som den nuvarande förutsätter dessutom en stor insats av företagshälsovården i rehabiliteringsarbetet. Såvitt jag förstår avser regeringen att i höst föreslå att husläkarsystemet införs. Husläkarmodellen innebär en närmare kontakt mellan patient och läkare. En naturlig utveckling av husläkarmodellen kan innebära att husläkaren tar ett större ansvar även för rehabiliteringen av sina patienter. Därmed avtrappas, enligt mitt sätt att se, försäkringskassans uppgifter och ansvar. Utifrån det som är på gång vill jag ställa några frågor till statsrådet. Är regeringen beredd att frysa den vidare utredningen av sjukförsäkringshanteringen i avvaktan på att en utvärdering av sjuklönen görs? Statsrådet sade tidigare i dag i en debatt här att vi är dåliga på utvärderingar. Vi borde således kanske bli bättre i det avseendet. Vidare behövs det en utvärdering av rehabiliteringsarbetet för att utröna om det går bra eller dåligt. Jag tror att det är högst väsentligt att veta det inför vidare diskussioner om de här systemen. Nästa fråga är: Är regeringen beredd att avsluta insamlandet av uppgifter om korttidssjukfallen, om det visar sig att kvaliteten på materialet har sådana brister att den statistik som materialet skall ligga till grund för blir missvisande?
Herr talman! Först vill jag till Marianne Jönsson säga att mitt svar är mycket klart: Det som vi hittills har kallat FAS 90 -- såvitt jag förstår har alla debattörer använt benämningen FAS 90 -- är en avslutad verksamhet. Med detta menar jag att den del av översynen av datorstödet ute på försäkringskassorna, som har haft att göra med att på ett ADB-medium registrera diagnoser, nu skall upphöra. Naturligtvis kan den som så önskar hävda att det kommer att finnas datamaskiner, dvs. persondatorer etc., ute på våra försäkringskassor och att det är ett slags FAS 90. Men då tycker jag att man har kommit bort från ett normalt språkbruk. Mitt svar är således: I och med det ställningstagande som jag på regeringens vägnar har redovisat i kompletteringspropositionen blir det inget av FAS 90. Däremot kommer det förstås i försäkringsverksamheten på våra offentliga försäkringskassor också att finnas samma typ av hjälpmedel som finns på nästan alla svenska arbetsplatser. Direktiven är ungefär av den art som jag har angett i interpellationssvaret. Jag har inte tagit med mig direktiven hit i dag. De handlar i varje fall om att den tydliga och kraftiga begränsningen av det hittillsvarande arbetet -- dvs. att man inte får registrera diagnoser -- nu skall genomföras. Sedan får vi se hur det arbetet ser ut. Man har fått mycket kort tid på sig. Jag har nämligen bett att få in synpunkter redan till den 1 september. Det gör att vi nog inte under sommaren skall komma med nya direktiv om att andra skall kopplas in för att göra utredningen. Vi får, som sagt, först se vad det blir för kvalitet på det material som kommer in. Marianne Jönsson och Sigge Godin vet att såväl personalen på många av våra försäkringskassor som förtroendevalda är intresserade av att få en lösning på frågan om hur man rent praktiskt skall arbeta i framtiden. Detta föranleder mig att ge svar på några av de frågor som Sigge Godin ställer. Det är förvisso sant att stora förändringar nu äger rum. Inte minst handlar det om den förändring som gäller fr.o.m. den 1 januari i år, något som Sigge Godin också pekar på. Då fördes ju administrationen beträffande ersättningen för de två första veckorna över på arbetsgivarna. Rimligen handlar det -- jag tror att Sigge Godin antydde det -- om de allra enklaste fallen, nämligen fall som gäller korttidssjuka. Vad som kommer att kräva engagemang och arbete däremot är i stor utsträckning de som är sjuka under en längre tid. Det är i det sammanhanget som vi skall försöka att med kraft sätta in åtgärder av olika slag. Sigge Godin tog också upp frågan om husläkarna. I den frågan avser regeringen att i höst återkomma till riksdagen. Det är min bestämda ambition att vi i regeringen skall försöka bidra till ett fullt utbyggt husläkarsystem i vårt land före slutet av 1995. Det är klart att husläkaren kommer att spela en stor roll i många sammanhang. Det är både Sigge Godins och min uppfattning. Däremot kvarstår under alla förhållanden tills vidare riksdagens ställningstagande, dvs. önskan att försäkringskassorna, som ju svarar för kostnaderna för sjukskrivningarna, i framtiden skall ha en betydelsefull roll när det gäller rehabiliteringen. Det har lett mig, vilket framgår av mitt svar till Marianne Jönsson, fram till uppfattningen att inte gå in på en frysning i fråga om ADB-användningen på obestämd tid. I stället skall vi ta tag i frågan med utgångspunkt i förbudet mot att använda diagnoser. Vi skall försöka göra det så fort som möjligt. I samband med det arbetet får man väl bedöma de frågor som Sigge Godin tar upp, nämligen frågan om sjuklönens utfall och frågan om insamling av uppgifter beträffande korttidssjuka. Det är förvisso sant att det är min uppfattning att vi är litet dåliga på utvärderingar. Jag har ofta gjort samma påpekande som det jag gjorde tidigare i dag för riksdagen, nämligen att jag tycker att vi ibland utvärderar för länge och för mycket. I det här fallet skulle det väl närmast vara fråga om att försöka utvärdera väldigt tidigt. Möjligen skulle man kunna klara det under sommaren. Jag tror att det behövs en förbättring av ADB stödet ute på kassorna. Dessutom tror jag att riksförsäkringsverket kommer att ge oss underlag för ett sådant ställningstagande. Det är dock viktigt att vi i regeringen uppfyller det krav som riksdagen flera gånger har ställt. Riksdagen har nämligen flera gånger begärt att få ordentliga registerlagar avseende ändamålet för alla möjliga register. Detta gäller förstås även om registren innehåller mindre integritetskänsliga uppgifter än de som vi nu har tagit bort.
Herr talman! Självklart har vi i Centern aldrig motsatt oss moderna datahjälpmedel på försäkringskassorna. När man ser lådsystemen på försäkringskassorna grips man ju av viss fasa. De systemen är att jämföra med efterkrigstidens. Utredaren av registerlagen har kommenterat detta. Det är rena kristidshanteringen. Vi har alltså inte motsatt oss en modernisering. Naturligtvis behövs det en rationell ärendehantering. Vidare behövs det arbetsstationer på kassorna som kan användas utan att centraldatorn i Sundsvall är inkopplad. Dessa arbetsstationer kan användas som ett redskap vid mötet med kunderna, försäkringstagarna. Men gränsen går vid detta med registrering av diagnoser. På den punkten har vi nu fått besked som känns lugnande. Sedan något om direktiven. Allt det här kom väldigt snabbt. Man har ju på försäkringskassorna och på de lokalkontor som utsetts till projekt och pilotkontor hållit på i samma takt. Nu gäller det att signalerna blir tydliga, så att man vet att diagnosdelen är borttagen och att den inte kommer tillbaka. När det gäller de högt ställda kraven på integritet är det inte möjligt, såvitt jag kan tolka statsrådet, att få en utomstående att arbeta med dessa saker. Det blir riksförsäkringsverket som får fortsätta att arbeta med dem. Men det är en helt ny kultur som man måste ställa om sig till. Därför tog jag fasta på det som statsrådet sade, nämligen att vi får se sedan när synpunkterna kommer vad det är för kvalitet på utredningsförslaget. Det är viktigt att regeringen gör en granskning inför den proposition som skall läggas fram för riksdagen. Det är väldigt värdefullt. Jag misstror inte regeringen och det är heller inte så, att jag tror att regeringen saknar nödvändiga kunskaper. Men det kan vara bra att någon utomstående får titta på det här materialet med friska ögon.
Herr talman! Som kammaren nog upplever är både Marianne Jönsson och jag väldigt tveksamma till stora register där alltför mycket registreras. Självklart är jag mycket glad över att det inte blir något av FAS 90. Det har varit min förhoppning under alla mina år i riksdagen att det inte skulle bli något av den utredningen. Statsrådet talar om att personalen på försäkringskassorna är intresserad av en lösning. Självfallet är man det. Men för den skull skall vi inte göra tolkningen att all personal på försäkringskassorna vill ha sådana här system. Naturligtvis vill man veta vad som skall göras, om det kommer några pengar till utrustning osv. Men det här är nu effektuerat, så nu kan man jobba rationellt och bra med de nya maskiner som man nu får tillgång till. Vidare delar jag statsrådets uppfattning att det är fallen med de långtidssjuka som det är viktigt att ta itu med. Men det behövs då en samverkan många parter emellan. Möjligen är försäkringskassan spindeln i nätet. Dessutom är arbetsgivarna och företagshälsovården och -- när det systemet blir aktuellt -- sannolikt också husläkarna liksom socialvården, arbetsförmedlingarna osv. inkopplade. Det är ju det som blir avgörande för resultatet. Avgörande är inte hur mycket som registrerats om en eller flera människor. Det senare spelar faktiskt mindre roll. Man får ändå inte samköra uppgifter. Självklart måste försäkringskassan, som har att svara för kostnaderna, ha kontroll över pengarna, så att dessa används på rätt sätt. Jag tror inte att det råder delade meningar därom. Oavsett vad vi politiker gör tror jag att det, när husläkarsystemet genomförs, kommer att ställas krav från både läkare och patienter på att de skall få jobba tillsammans så rationellt som möjligt för att få in människor i arbetslivet igen. Då ställs kravet att läkare och patienter tillsammans kan komma fram till den rätta rehabiliteringsformen. Om det skall vara offentligt eller privat tror jag inte att vi kommer att ha någon åsikt om, utan det är läkarna och patienterna som ställer krav i det avseendet. Sedan får väl någon bedöma om kraven är rättmätiga och om betalning skall utgå. Jag tror att den utvecklingen kommer att gå vidare. När det gäller att göra utvärderingar av det system som vi har på gång i år skulle jag gärna vilja att man inte fattar något beslut i frågan förrän efter nyår eller fram på våren. Man behöver faktiskt se vad sjuklön innebär. Blev det så bra som vi hade tänkt? Hur fungerar rehabiliteringen, och vad har hänt med de kortvariga sjukfallen? Är det inte orimligt att skicka in de här lapparna, när de inte fyller någon uppgift? Detta borde vi veta innan vi ger oss på ett nytt system.
Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer med anledning av ytterligare frågor från Marianne Jag skall, Marianne Jönsson, deklarera en öppenhet för att vi, när vi till hösten får in materialet från riksförsäkringsverket, prövar om vi skall ta in utomstående för att bedöma just de frågor som har engagerat Marianne Jönsson och flera andra från olika partier i denna kammare. Till Sigge Godin vill jag bara med anledning av den fråga som han tog upp i sina bägge inlägg, om de kortvariga sjukfallen, säga att min uppfattning är att vi efter en tid bör bedöma om vi har glädje av de uppgifter som vi får in, men även, som Sigge Godin tog upp, om vi får en tillräcklig kvalitet på uppgifterna. De underhandsuppgifter som jag har inhämtat hittills under vårkanten från riksförsäkringsverket tyder på att man har fått in något fler uppgifter än man hade trott från början. Det har att göra med, gissar jag, att de större arbetsgivarna kan klara av rapporteringen med ganska enkla metoder. Därför får man in rätt stora sjok den vägen. Bakgrunden till att den förra riksdagsmajoriteten tog ställning för att man skulle ha med uppgifterna var bedömningen att man skulle kunna få en bättre bild av vad som händer i landet i form av sjuktal. Man tyckte sig ha inhämtat uppgifter från andra håll -- däribland Norge, där den här rapporteringen har avskaffats -- som tydde på att man skulle kunna ha glädje av rapporteringen. Men detta är inte någonting som den nuvarande regeringen känner sig bunden av på lång sikt. Låt oss titta på vad som händer under resans gång och göra en förnyad prövning av om det är rimligt att samla in uppgifterna eller inte.
Herr talman! Jag lugnar mig med detta, herr statsråd. Det är bra att man tar detta med mycket stor omtanke och mycket stor försiktighet. Har vi väntat så väldigt många år, eller, som Sigge Godin säger, har vi väntat sedan 1967 på att försäkringskassan skall få ett fungerande datasystem kan vi vänta även över nyår, bara det blir bra. Det är min alldeles uppriktiga övertygelse. Med det, herr talman, vill jag tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att vi har hunnit långt med den nya regeringen.
Herr talman! Statsrådet och vi är överens om tagen, och det är mycket glädjande. Det är det som är det viktiga för framtiden. Låt mig bara när det gäller de kortvariga sjukfallen säga att experter i det här landet, som kan de här frågorna, är mycket tveksamma till om man får in ett material som håller en sådan kvalitet att vi statistikmässigt har någon glädje av det. Vi skall göra det som är viktigt att göra och som vi har nytta av i utvärderingen av sjukförsäkringssystemen. De är stora, dyra och komplicerade. Det viktiga är faktiskt att man då jobbar med rätt saker. Därför hoppas jag att det finns möjlighet att se över om kraven uppfylls.
Herr talman! Vi skall alltså, som jag avslutade mitt förra svar till Sigge Godin, pröva de här frågorna med ett öppet sinnelag. Låt mig dock få tillägga, vilket jag kanske skulle ha gjort som avslutning på den diskussionen, att ett intryck jag har fått under den relativt korta tid som jag har haft ansvaret inom regeringen för socialförsäkringsfrågorna är att vi redan i dagsläget befinner oss i en situation där vi ganska sällan vet tillräckligt mycket om vad som händer och sker inom dessa jättesystem, som kostar många miljarder. Det krävs ofta ganska lång tid innan vi kan få ett auktoritativt uttalande om det som skedde för ett år sedan. Det gäller både vad det innehöll och vad det berodde på. Jag har faktiskt några gånger förvånat mig över att vi i de här stora och mycket kostsamma systemen vet relativt litet om orsak och verkan. Detta är klart ett bekymmmer när riksdag, regering och andra skall ta ställning till de här frågorna.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att skydda och främja biblioteksverksamheten i Sverige. Hans Göran Franck pekar bl.a. på Sveriges författarförbunds krav på införande av en bibliotekslag, vilken skulle garantera avgiftsfria lån och en viss minimistandard på folkbiblioteken. Folkbiblioteksväsendet utgör en väsentlig kulturpolitisk faktor, och det är angeläget att de lokala bibliotekens verksamhet och roll som lokala kulturcentra bibehålls. Kommunerna bär ansvaret för folkbiblioteken. När kommunerna nu genomför nödvändiga strukturella förändringar och besparingar anser jag för min del att det är en självklarhet att man måste vara återhållsam med besparingar på kulturområdet. Besparingar på biblioteksområdet eller på andra kulturområden leder endast till högst marginella spareffekter för kommunerna, medan även små nedskärningar drabbar en liten institution mycket hårt. Regeringen har på detta område givit entydiga signaler. När regeringen av omsorg om landets ekonomi genomför åtstramningar av statsbudgeten får kulturanslagen trots detta reella uppräkningar. Vid behandlingen av det kommunalekonomiska betänkandet väljer regeringen att bibehålla de riktade anslagen till stöd för lokal och regional kulturverksamhet, inkl. bibliotek, i sin hittillsvarande utformning. Kulturdepartementet och statens kulturråd följer givetvis så noga som möjligt vad som händer på folkbiblioteksområdet. Den information som hittills har kunnat erhållas om denna sektor tyder på att det ännu är för tidigt att dra säkra slutsatser om den faktiska utvecklingen. De förslag till åtgärder som diskuteras inom många kommuner är således till stor del ett led i budgetarbetet inför kommande år. Utfallet av denna process går inte att precisera förrän senare i höst. Det kan då finnas anledning att närmare studera i vilken riktning utvecklingen faktiskt går. För egen del vill jag givetvis uttrycka förhoppningen att kommunerna kommer at väga in de kulturpolitiska konsekvenserna av sina ställningstaganden samtidigt som jag noterar att kommunerna de facto beslutar självständigt i denna fråga. Frågor om bibliotekslag och avgifter för boklån har varit föremål för diskussion vid flera tillfällen. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen om litteratur och folkbibliotek beslöts i stor enighet att någon bibliotekslag inte skulle införas. Riskerna att en miniminorm skulle kunna utvecklas till maximistandard bedömdes som uppenbara. Samtidigt betonades att folkbibliotekens centrala roll i informationsförsörjningen, och därmed i den demokratiska processen, talade mot införande av avgifter. Jag anser att riksdagens bedömningar fortfarande äger giltighet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Friggebo för svaret. Det är försiktigt. Det kan knappast tillfredsställa den mycket starka opinion som vuxit fram för att skydda och främja biblioteksverksamheten. Jag menar också att i svaret framskymtar en viss underskattning av vad som redan inträffat och av de allvarliga tendenser som finns för att skära ned biblioteksverksamheten. Dessa tendenser pågår i praktiskt taget hela landet. Låt mig ta några exempel från mitt eget län. I 18 av totalt 25 kommuner i Stockholms län väntar inskränkningar av betydande mått. Huddinge är en av de hårdast drabbade kommunerna. Alla fem biblioteksfilialerna hotas av nedläggning liksom bokbussen, och huvudbiblioteket hotas av nedskärningar. I Järfälla hotas filialerna i Kallhäll och Barkarby av nedläggning. I Vallentuna är två filialer nedläggningshotade. I Sollentuna läggs biblioteket i Helenelund ned i vår. I Solna är filialen i Västra Skogen nedlagd. I Salem är biblioteket i Rönninge nedlagt. Upplands Bro lägger ned en filial, och i Sigtuna är ett bibliotek nedlagt och ytterligare en filial hotas. Biblioteken i Österåker skall spara 40 % av sin budget och i Södertälje 1 I Botkyrka skall kultur och fritid spara 20 %, och i Stockholms stad är sparbetinget 13 % för 1993. I länet har moderater, folkpartister och kds:are sagt att de kan tänka sig att avgiftsbelägga boklån. Då det rör sig om inköp av böcker har det varit drastiska inskränkningar i hela landet sedan 1986/87. Man säljer dessutom ut mängder av böcker ''med låg omsättning''. Privatiseringens avigsidor har man fått känna av i Åre, där verksamheten en tid har drivits privat och nu gått i konkurs. Biblioteket sköts nu av en konkursförvaltare. Det är en varningssignal för alla privatiseringsivrare. Vad är det då som behövs för att motverka allt detta? Jag vill i fem punkter ge min åsikt. 1. En fortsatt stark opinionsbildning för att snabbt förmå kommuner som aviserat nedskärningar att ändra sina intentioner. 2. Det gäller inte bara att bibehålla de riktade anslagen till lokal och regional kulturverksamhet inkl. bibliotek. Det behövs betydligt större uppräkningar av nivån på kulturanslagen från staten. De 35 miljoner som riksdagen nyligen beslutade om, efter förslag av regeringen, är klart otillräckliga. 3. Det är viktigt att kulturrådet noga följer verksamheten, som Birgit Friggebo sade i sin första version av interpellationssvaret. Men det gäller också att beakta de förslag som kulturrådet ger. För kulturrådet skall väl vara kvar trots moderata propåer om nedläggning, eller är det förändrade svaret ett uttryck för att en nedläggning är på gång? 4. Detta räcker dock inte. Det går inte längre att lita till att alla kommuner tar sitt ansvar. De konservativa är på många håll alltför starka, och neddragningarna blir av allt att döma stora. 5. Det behövs en klar signal att avgiftsbeläggning av boklån inte är förenligt med folkbibliotekens mål och uppgifter. Det bör inte medges att kommunerna får göra avsteg från den hävdvunna gratisprincipen. Jag anser att någon avgiftsbeläggning inte får komma i fråga. Avgifter på boklån kränker informationsrätten, som skall vara lika för alla. Det bästa sättet enligt min mening att skapa garantier för att ingen aviftsbeläggning sker är att vi får en särskild bibliotekslag. I mitten av 1980-talet uttalade kulurrådet att möjligheten att uppnå gemensamma mål och riktlinjer för biblioteksverksamheten ökar om en lag införs, som fastställer att biblioteksförmedling av böcker är avgiftsfri för låntagarna. Kraven på bibliotekslag är nu starka, inte bara från Författarförbundet utan även från många andra. Det rör sig om att införa en skyddslag, som kanske tidigare inte behövdes men som det nu finns ett starkt behov av. En sådan lagstiftning finns i många andra länder, däribland de nordiska. Några negativa effekter har jag inte hört redovisas. Den omständigheten att förslag om lagstiftning tidigare avvisats är inget giltigt och bra skäl för att nu säga nej till en bibliotekslag, då förhållandena är helt annorlunda och behovet ökat. Är inte kulturministern, trots ytterligare en korrigering av det ursprungliga svaret, beredd att ompröva sin inställning?
Herr talman! Vi har fått en ny biblioteksdebatt på sistone. Orsaken är mycket enkel. I många kommuner har man budgetproblem. Då börjar man titta på olika sektorer, även på kulturens område. Men såvitt jag vet har ännu inte någon kommun fattat beslut om låneavgifter. Ett antal kommuner, där man prövat detta, har tvärtom avvisat detta under en senare behandling. Vad som däremot har skett är att man på många håll har minskat öppethållandet och indragit filialer. Det kan vara allvarligt nog. Den här frågan, som vi har diskuterat många gånger förr i riksdagen, gäller på vilket sätt man från riksdagens sida skall kunna stimulera kommunerna att föra en progressiv bibliotekspolitik. Det finns två huvudvägar. Den ena är opinionsbildning, den andra lagstiftning. Väljer man lagstiftningsvägen -- det har vi inte gjort på kulturområdet -- blir det lätt en minimilag. I de länder där man har en sådan omfattar den i stort sett bara tre saker: att kommunerna skall ha bibliotek, att bibliotekarierna skall vara yrkesutbildade och att boklånen skall vara avgiftsfria. Mot dessa principer har jag ingenting att invända. Jag tycker att det är naturligt att man arbetar för det, men frågan är om det skall behövas en lagstiftning för detta. Vi skall också komma ihåg att biblioteken traditionellt är det område där kommunerna har satsat mest. Jag deltog i en debatt härförleden där någon uppgiven teaterman sade att det egentligen vore mera aktuellt med en teaterlag eller en musiklag, för på dessa områden har kommunerna gjort mycket mindre. Men man är i varje fall inte verbalt lika aktiv från dessa grupper. Även där gäller grundfrågan: Är det genom lagstiftning som riksdagen skall vaka över och värna om dessa områden eller är det genom opinionsbildning? Jag tror att opinionsbildningen kan gå längre och på sikt också bli effektivare än en lagstiftning. De vägar som vi hittills har gått har varit uttalanden i riksdagen. Jag hoppas att kulturutskottet i morgon vid sitt sammanträde skall kunna samla sig kring ett uttalande just om vikten av avgiftsfrihet boklånen. Självfallet kan också ett statsråd, som kulturministern, göra markeringar i uttalanden på olika sätt. Jag tycker att budgetarbetet och behandlingen av den kommunalekonomiska kommitténs förslag visar vilka avsikter regeringen har. Det är också viktigt att de olika politiska partierna tar ställning i denna fråga. Mitt eget parti, Folkpartiet liberalerna, har ju vid landsmöte uttalat sig för att boklånen skall vara avgiftsfria. Den lokala opinionsbildningen är mycket viktig. Där kan ju författare, bibliotekarier och en kulturintresserad allmänhet medverka till att påpeka för kommunalpolitiker att det här är ett område som man är angelägen om att värna. Till sist, herr talman, vill jag påpeka att debatten ju lätt kommer att handla om bara öppethållande, filialer och avgiftsfrihet. En oerhört viktig fråga är faktiskt om bokinköpsanslagen hålls uppe i kommunerna. Jag skulle alltså vilja vädja till dem som arbetar med denna fråga att också inkludera frågan om storleken på bokinköpsanslagen. Annars blir det lätt så att man är väl tillgodosedd när det gäller gångna tiders litteratur, men köper betydligt mindre av den nyutkomna. Jag tycker att en poäng skall vara att man behandlar varje ny generation av författare ungefär lika. De skall ha rimliga och goda möjligheter att bli representerade på alla de folkbibliotek som finns ute i kommunerna. Biblioteken är det område där kommunerna sedan gammalt har tagit det största ansvaret på kulturområdet. Jag hoppas självfallet att det skall förbli så även i framtiden.
Herr talman! Den nedmontering av folkbiblioteken som nu planeras i flera, ofta borgerligt styrda, kommuner måste hejdas. Folkbiblioteken är inte bara den främsta kommunala kulturinstitutionen. Folkbiblioteken är också ett av fundamenten i demokratin. Det tryckta ordets betydelse för människors möjlighet att söka sig kunskaper och upplevelser gör att bibliotekens skötsel inte kan reduceras till enbart en kommunal angelägenhet. Det är ingen tillfällighet att bland de kulturpolitiska mål som riksdagen har ställt sig bakom intar ett mål, yttrandefriheten, en särställning. Den hävdas som bekant i stor utsträckning med hjälp av det tryckta ordet. Vid den uppvaktning som kulturministern kunde ta emot i förra veckan steg, av pressreferat att döma, framstående författare som Per Anders Fogelström och Lars Gyllensten fram och sade att det faktiskt är viktigt att vi upprätthåller avgiftsfriheten. Sker inte detta, drabbas de svagaste i samhället. Det kan vara invandrare, handikappade, låginkomsttagare, barn och ungdomar. Och hur många av oss har inte fått sina första intensiva upplevelser med böcker genom böcker från folkbiblioteken? Jag är glad nu att Jan-Erik Wikström i klartext säger att han hoppas i morgon kunna få enighet i utskottet om att uttala sig till regeringen om avgiftsfriheten. Det är då som ett resultat av det socialdemokratiska kravet på återremiss till kulturutskottet. När vi behandlade frågan här i kammaren den 9 april, tyckte varken Jan-Erik Wikström eller kulturministern att det fanns någon anledning att göra ett uttalande. Jag skall inte polemisera mer i denna fråga utan nöjer mig med att konstatera som positivt att vi har lyckats att få regeringspartierna, förhoppningsvis alla, att inse att det är viktigt att riksdagen gör ett sådant uttalande. Kulturministern säger att kommunerna bär ansvaret för folkbiblioteken och att man inte kan dra några säkra slutsatser av utvecklingen. Nej, men vi vet att det finns en klar trend, som Hans Göran Franck har redovisat för Stockholms län och som redovisades i debatten den 9 april från Nyköping, Norrköping, Malmö -- med sin gräddfil -- och Göteborg. Vi har dessutom konstaterat att moderata riksdagsledamöter och finansministern tycker att det är inga problem utan att man visst borde kunna införa en avgift. Nedskärningarna och avgiftsresonemangen är den allvarliga bakgrunden till att frågan om lagstiftning faktiskt kommer i ett nytt läge. Vi menar från socialdemokratisk sida att det är rimligt att riksdagen fattar beslut om att tillsätta en biblioteksutredning. Dess uppgift skall vara att precisera ett nationellt mål för bibliotekspolitiken, och den skall också pröva möjligheten att införa en bibliotekslag av det slag som finns i övriga nordiska länder. Det är riktigt att Socialdemokraterna tidigare inte har ansett att det behövs en bibliotekslag. Jag tror faktiskt att den utveckling som nu äger rum i de borgerligt styrda kommunerna visar att det kan vara dags att ifrågasätta om vi inte behöver en sådan lagstiftning, som då möjligen i någon mån får karaktären av en krislag för att rädda folkbiblioteken. Vidare säger kulturministern att man kommer att noga följa den här frågans utveckling och att det inte går att precisera utfallet av processen förrän senare under hösten. Vi vill från socialdemokratisk sida att kulturrådet skall få ett uttalat uppdrag att följa och rapportera vad som händer. Genom att man på det sättet får fakta fram i dagen skapar man också möjligheter att föra en allmän debatt i de här frågorna. Rimligen tror vi alla som goda demokrater på den öppna debattens värde, på det fria ordets betydelse, oavsett om det är det talade eller det skrivna ordet. Detta tror jag i sig leder till att man bör påverka utvecklingen i kommunerna i stället för att ligga lågt. Jag läste en artikel av Bunny Ragnerstam i Expressen där han hänvisade till de historiska traditionerna av samarbete mellan Liberaler och Socialdemokrater när det gäller att slåss för folkbiblioteken.

Herr talman! Jag är glad för att regeringen -- för jag utgår ifrån att statsrådet i sitt interpellationssvar talar för regeringen -- säger ifrån att man inte vill ha några avgifter, och jag är glad för att Jan-Erik Wikström -- och jag utgår ifrån att han talar för regeringspartierna i riksdagen -- säger att nu skall vi göra ett uttalande till regeringen om att det inte skall vara några avgifter på bibliotekslånen.
Herr talman! Jag är också glad över den mycket breda enighet som finns om folkbibliotekens centrala betydelse för kulturen i hela landet och över den uppslutning som finns kring att det skall vara avgiftsfria lån. Vid den uppvaktning som Författarförbundet gjorde hos mig var vi djupt ense om värnandet av folkbiblioteken. Vi var också överens om att det nog vore bra att använda regeringens signaler när det gäller de här frågorna, dels satsandet på kulturen i stort, dels det ställningstagande som gjordes i samband med behandlingen av den kommunalekonomiska utredningen. Jag har också noterat att det bland kulturarbetare och bibliotekarier runt om i landet har uppfattats som ett moraliskt stöd för att värna kulturen. Jag tycker vidare att det är viktigt att vi för debatten på sådant sätt att vi inte onödigtvis ger argument för dem som vill gå hårt fram och för dem som vill införa avgifter. Om man påstår att det redan har införts avgifter vid något folkbibliotek i Sverige, blir ju det ett skäl för många andra att hänga efter. Därför är det viktigt att betona, tycker jag, att ännu har det inte införts några avgifter. Det är viktigt att man kan hålla den grinden stängd och att man tar en diskussion för att bilda opinion på alla håll där det kan behövas. Vi har kunnat notera att det har haft effekt. Det finns kommuner som har varit steget ifrån att fatta beslut men som sedan har dragit tillbaka sina förslag. Det visar vilken kraft opinionsbildning har och vilket värde det har för verksamheten med en förankring hos stora grupper, inte minst hos dem som är kunder hos folkbiblioteken. Det är klart att kommunpolitikerna är till för medborgarna och inte tvärtom. Det finns ju många sakliga skäl som talar mot införande av avgift, både praktiska och ekonomiska. Det är inte säkert att det går att få in särskilt mycket pengar, eftersom man uppenbarligen i varje fall vill skydda barnen och ungdomarna. Då blir det inte så särskilt ekonomiskt intressant att införa avgifter. Det finns också andra hinder att ensidigt fatta beslut om att införa avgifter. Det handlar om de upphovsrättsliga villkoren och reglerna. Sannolikt krävs det ett avtal med författarna innan man kan disponera deras böcker hur man vill. Intressant att notera är också att det är på gång inom EG bestämmelser som kan innebära att författarna kan spärra möjligheten att ta ut avgifter på biblioteken. Jag tror alltså i högsta grad på opinionsbildning, och då är det ibland intressant att höra det fria ordets företrädare ropa på lagstiftning. Själva grunden för det fria ordet är ju att vi är av den åsikten att man faktiskt kan påverka en verksamhet. Jan-Erik Wikström talade också om att det är mera verksamt med opinionsbildning än att styra verksamheten via lagstiftning. I Sverige har vi ju valt att stödja den regionala och lokala kulturverksamheten ekonomiskt, inte att göra det genom lagstiftning. Regeringen har visat att den är beredd att fortsätta den vägen, inte minst vid behandlingen av den kommunalekonomiska utredningen. Det är i det ljuset man skall se förslaget om en lag på biblioteksområdet. En sådan skulle öppna för nya principer för hur vi skall stimulera det regionala och lokala kulturarbetet. Går vi in för en princip som innebär att vi skall styra via lagstiftning, uppstår naturligtvis frågan på musikens område, på teaterns område och på dansens område om det är via lagstiftning som statsmakterna skall stimulera och upprätthålla aktiviteten i kommuner och län. Åke Gustavsson gjorde en släng mot Malmö kommun. Han sade att man där har inrättat en gräddfil. Vad man har gjort är att man har bildat en bokklubb, precis som bokhandlarna gör. Det är inte fråga om utlånade böcker, utan efter det att bokcirkeln är avslutad får man, precis som i en bokklubb, behålla en bok. Jag ser det inte som en nackdel att kommunerna och biblioteken prövar olika framkomliga vägar för att öka möjligheten att ta del av god litteratur.
Herr talman! Vi är ju rörande överens om betydelsen av fortsatt stark opinionsbildning. Det var också min första punkt här. Men det ena utesluter inte det andra. Det är också på det sättet som författare, kulturarbetare och väldigt många andra, bildningsorganisationer och folk runt om i landet ser saken, att en lag är den bästa garantin för att vi skall få avgiftsfrihet och att det skall finnas bibliotek fortsättningsvis över hela landet. Jag skulle kunna tillägga att biblioteken skall ha en god och allsidig sammansättning. Jag är å min sida förvånad över att man inte kan förstå författaraktionen på den här punkten. Det fria ordet blir ju inte sämre av att det har lagens skydd. På många andra områden, Birgit Friggebo, har vi ju ett skydd för det fria ordet, så de argument som anförts mot en lag är inte hållbara. Den andra punkten som jag tar upp är att det självfallet också är nödvändigt med ytterligare uppräkning av kulturanslagen. Jag tycker att man i kristider kan stå för att det är väldigt viktigt, och det är trots allt blygsamma belopp det rör sig om. Jag anser att det är nödvändigt att i fortsättningen verka för en högre nivå. Oavsett vem som har ansvar, oavsett om vi har en lag eller inte, är vi helt beroende av de pengar som finns. Det är riktigt, som Birgit Friggebo säger, att författarna redan har aviserat att om det blir avgiftsbeläggning så kommer de att ställa krav ur upphovsrättslig synpunkt. Det borde vara ett varningstecken för en hel del som har motsatt åsikt, och de finns framför allt i det moderata lägret. Nyligen uttalade sig en moderat riksdagsledamot klart till förmån för avgiftsbeläggning. Också från annat moderat håll kommer det ständiga rop på att man skall privatisera och avgiftsbelägga. Det uttrycks också en viss arrogans och ett förakt för folkbiblioteken på det hållet som Per Ahlmark på ett mycket bra sätt reagerade emot.
Herr talman! Hans Göran Franck säger att opinionsbildning inte utsluter lagstiftning. Nej, men vi har ju en ansvarsfördelning här i landet också på kulturens område mellan vad staten svarar för, vad landstingen svarar för och vad kommunerna svarar för. Det är klart att om någon eller några kommuner skulle helt avskaffa folkbiblioteken eller säga att de inte behöver några yrkesutbildade bibliotikarier eller kanske rent av säga att de inför avgifter på boklån, kan en ny situation uppstå. Men det har ännu inte hänt. Folkbibliotek finns i alla kommuner. De har alla yrkesutbildade bibliotikarier som svarar för biblioteken, och man har visserligen diskuterat avgifter på boklån men ingenstans infört sådana. Då tycker jag att det är för tidigt att säga att nu skall vi ha en bibliotekslag. Den tar man ju till om man tycker att kommunerna på ett avgörande sätt har misskött verksamheten. Så låt oss än en gång göra precis som i seklets början när Liberaler och Socialdemokrater samverkade! Då ropade man inte på att staten skulle lagstifta, utan man trodde på opinionsbildningens kraft. För min del gör jag det fortfarande.
Herr talman! Jag tycker att man skall undvika att låta det goda bli det bästas fiende. Jag ser ingen motsättning mellan en aktiv opinionsbildning och ifrågasättande av en lagstiftning. Jag säger inte att det är självklart att vi skall ha en sådan, men det är en viktig signal till de marodörer som diskuterar nedskärningar för biblioteken och införande av avgifter att riksdagen om detta blir fallet är beredd att överväga en lagstiftning. Att det inte föreligger någon motsättning mellan krav på lagstiftning och opinionsbildning framgår av ordförandens ord i Sveriges författarförbunds tidskrift Författaren. Peter Curman skriver där följande: ''Därför kräver vi nu av kulturministern att hon skyndsamt medverkar till att Sverige i likhet med de andra nordiska länderna får en bibliotekslag, som garanterar de kommunala bibliotekens fortbestånd och de fria boklånen. Det duger inte längre att hänvisa till att kommunerna själva har att bestämma över sin bibliotekspolitik. Vi har rätt att kräva att Sveriges kulturminister tar sitt ansvar för vårt lands viktigaste kulturinstitution.'' Ungefär den synen har också jag, nämligen att man utifrån detta skall diskutera om det finns ett behov av en lagstiftning. Det tycker jag här är det viktigaste budskapet. Jan-Erik Wikström säger att det kan uppstå en ny situation, och han antyder att han då kan vara intresserad av en ny lagstiftning. Jag menar att denna situation redan håller på att uppstå i de kommuner som Hans Göran Franck hänvisade till och i de kommuner jag nämnde. Det som Birgit Friggebo kallar ''en bokklubb i Malmö'' är enligt min mening inte en oskyldig företeelse, utan här får man faktiskt om man vill betala 250 kr. rätt att gå före i kön. Det var därför som Ingegerd Sahlström ansåg att man här hade upprättat en gräddfil, dvs. för dem som har råd att betala. Sedan kan detta naturligtvis anses bestickande, och det kan ifrågasättas varför vi inte behöver en lagstiftning på musikens och teaterns område. Det ligger självfallet en poäng i den invändningen. Men jag menar att det finns ett annat argument som får vägas mot detta, nämligen att yttrandefriheten i så stor utsträckning bygger på just det tryckta ordet. Det kan för övrigt vara svårt att utveckla ett antal andra konstformer utan hjälp av det tryckta ordet. Också detta gör det enligt min mening angeläget att pröva frågan om en lagstiftning. Ett sätt att bidra till opinionsbildningen är att riksdagens kulturutskott äntligen bestämmer sig för att genomföra en hearing i riksdagen. Ju snabbare den kan komma till stånd, desto bättre möjligheter har vi att påverka opinionen. I november i höst låser kommunerna sina budgetar, och man måste därför kunna påverka dem en bra bit innan detta sker.
Herr talman! Vi är som sagt rörande ense om folkbibliotekens betydelse och att det är viktigt att försvara deras ställning i svenskt kulturliv. Det är då fråga om hur detta skall gå till. Jag kan inte låta bli att kanske dra litet på munnen. Jag har stor respekt för Författarförbundets aktion och att man måste hitta former för att finna symboler och tydliggöra sitt försvar för folkbiblioteken.

Socialdemokraterna har här i riksdagen alltid varit emot en bibliotekslag. När det nu blir en stor debatt säger man att man möjligen kan diskutera behovet av en sådan, utan att egentligen riktigt ta slutlig ställning. Jag tycker att det viktigaste just nu vid sidan av opinionsbildningen är att stötta våra kommunalpolitiker. De har en utomordentligt svår uppgift att genomföra sin del av saneringen av svensk ekonomi. Det är i dessa dagar inte lätt att vara kommunpolitiker. De har krav på sig att göra omstruktureringar och förnya verksamheter. De behöver hjälp i detta arbete med tips, förslag och stöd för att faktiskt genomföra omfattande omstruktureringar, bl.a. för att kunna försvara t.ex. Jag tror att det är den största praktiska nytta som de som har synpunkter på kommunernas budgetar inför nästa budgetår kan göra. Vi kan inte bara racka ner på kommunpolitikerna, utan vi måste också stötta dem i deras utomordentligt viktiga arbete för en sanering av ekonomin. Vi måste naturligtvis även komma med förslag till förändringar inom folkbibliotekens ram för att stärka folkbiblioteken för framtiden. Herr talman! Jag vill slutligen säga att det är oerhört vikigt att följa verksamheten. Jag övervägde i ett läge att redan nu ge kulturrådet i uppdrag att följa verksamheten på detta område. Vi har kontaktat olika kommuner och även talat med kulturutskottet, som ju också har gjort en utvärdering, om vad som händer ute i kommunerna. Vi såg då att det framför allt handlar om förändringar i nästa års budget. Det kan därför bli aktuellt att under hösten se över hur man skall utvärdera vad som faktiskt händer. Det händer inte så särskilt mycket just nu.
Herr talman! Jag tycker att man inte skall glömma bort vad som sägs i uppropet om att rädda biblioteken. Varannan läst bo är en lånad bok. Men trots att det är på det sättet är det också ett faktum att de åsikter som framförts i de uttalanden som gjorts från Moderat håll i stor omfattning finns ute i kommunerna. Vi skall inte tala generellt om kommunpolitiker. Det finns mycket olika kommunpolitiker. Det har i dag skett en stor förstärkning av den konservativa delen av kommunpolitikerna. De kan faktiskt finnas i olika partier, men de finns där. Det är inte bara att ställa sig upp här och säga att jag måste ta kommunerna och kommunpolitikerna i försvar. Det är här verkligen fråga om att ta upp kampen med de konservativa politikerna ute i kommunerna. Det är de som vill föra en progressiv politik på detta område som behöver vårt stöd. Jag vill gärna också säga i denna debatt att jag är mycket angelägen om att det sker ett samarbete mellan Socialdemokraterna och liberalerna både på riksplanet och på det kommunala planet. Det finns trots allt en historisk tradition på detta område. Det är från båda dessa håll som det finns möjligheter att kunna vända inriktningen. Jag såg hos Jan-Erik Wikström till skillnad från hos Birgit Friggebo en öppning, vilket jag tycker är bra, i frågan om att en bibliotekslag blir utredd, men det är möjligt att hon har en något annan position. Det tycker jag att också Birgit Friggebo skall fundera över. Det skulle vara ett bra svar till den stora opinionsrörelse som nu finns att man verkligen vill pröva frågan. Det är också viktigt att det finns en beredskap i den händelse situationen blir ännu värre än vad den är i dag, så att man då kan sätta in en lagstiftning.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig vilka omedelbara åtgärder regeringen är beredd att vidta för att komma till rätta med de långa väntetiderna för asylsökande och om regeringen är beredd att lägga större vikt vid lång väntetid som grund för uppehållstillstånd för asylsökande. Jag ser de långa väntetiderna som ett av de allvarligaste problemen, om inte det allvarligaste, inom hela flyktinghanteringen, varför jag anser att denna fråga bör ges högsta prioritet. Jag anser att tidigareläggningen av utlänningsnämndens start var en viktig åtgärd för att komma till rätta med de långa väntetiderna. Nämnden fick dessutom ca 40 En bedömning av utlänningsnämndens arbete under de första månaderna har visat att en kraftig förstärkning av nämnden är nödvändig för att komma tillrätta med de ökande balanserna. Jag har därför sett det som en viktig åtgärd att ge utlänningsnämnden kraftigt ökade resurser. Ytterligare ca 60 tjänster skall tillsättas, tre nya ordförande utses och antalet nämndemän utökas. Tjänsterna kommer att vara tillfälliga, sex månader, och tjänstemännen skall i största möjliga mån rekryteras från invandrarverket, polismyndigheterna och domstolsväsendet för att minimera introduktionstiden. I kompletteringspropositionen har jag redovisat att förstärkningen preliminärt beräknas kräva ett resurstillskott på ca 12,5 milj.kr. Visar det sig att inte heller denna satsning inte är tillräcklig, kommer regeringen inte att tveka att tillföra ytterligare resurser. Som svar på Georg Anderssons andra fråga vill jag poängtera att det avgörande för rätten till asyl måste vara skyddsbehovet. Jag vill här hänvisa till ett av regeringens beslut den 19 december 1991 där det uttalades att vistelsetiden i fortsättningen visserligen inte bör tillmätas särskild vikt men att den skall beaktas som ett av flera skäl vid bedömningen av en asylansökan. I de fall då skyddsbehov inte föreligger bör emellertid även fortsättningsvis särskild hänsyn tas till familjer med barn. Det tillägg regeringen gjort i utlänningsförordningens bestämmelser har innebörden att det i ärenden om uppehållstillstånd särskilt skall beaktas den anknytning till landet som ett barn kan få genom skolgång eller liknande. Jag är inte beredd att föreslå någon ändrad inriktning i denna fråga.
Herr talman! Tack för svaret. Kulturministerns svar om de långa handläggningstiderna i asylärenden är tyvärr inte lugnande. Mitt intryck är att regeringen inte tar problemet på allvar. Situationen är nu värre än någonsin. Alla invandrarministrar har brottats med uppgiften att minska väntetiderna för asylsökande, men aldrig tidigare har så många väntat så länge som nu. Man kan med fog tala om en kaotisk situation. Fler än någonsin vistas i förläggningar, och tältläger monteras upp. Fler beslut än någonsin är överklagade till högre instans. För närvarande uppges ca 15 000 personer vänta på besked från utlänningsnämnden. Fler än någonsin väntar på ett första beslut från invandrarverket. Det beror främst på att antalet asylsökande med jugoslaviskt medborgarskap är så stort. Invandrarverket har intagit en avvaktande hållning till flertalet av dessa ärenden. Därför har de lagrats på hög. Det rör sig här enligt uppgift om mer än 20 000 personer. Beslut i dessa ärenden kommer tveklöst att leda till ett stor antal överklaganden till utlänningsnämnden. Det krävs därför mycket kraftfulla och väl genomtänkta åtgärder från regeringens sida för att kunna bemästra den uppkomna situationen. Kaos i flyktingmottagningen leder till stora mänskliga problem och tragedier för de asylsökande. En kaotiskt situation skapar också grogrund för främlingsfientliga stämningar och rasism. Därför är det så viktigt att regeringen verkligen vinnlägger sig om att lösa problemen. Det är värdefullt om insatserna kan göras i samförstånd över partigränserna. Vi som har sysslat med dessa frågor vet hur viktigt detta är. Tyvärr har Birgit Friggebo inte vinnlagt sig om samarbete. De åtgärder hon vidtagit har försvårat den redan svåra situationen. Att brådstörtat och utan förberedelse inrätta den nya utlänningsnämnden redan den 1 januari i år ledde till stagnation i ärendebehandlingen. Birgit Friggebo var angelägen om att bli kvitt det personliga ansvaret för beslut i enskilda asylärenden. Jag tolkar det så. Gånge denna kalk ifrån mig blev mottot för de första insatserna som ansvarig för invandrarfrågor. Det systemskifte som därmed åstadkoms blev ett hastverk. Regeringens politik har skapat oklarhet om praxis. Det gäller framför allt i vilken utsträckning lång väntetid skall ha betydelse för bifall. Före den 1 oktober i fjol gällde att i princip ingen skulle utvisas som vistats här längre än 18 månader. Birgit Friggebo tillämpade inte denna princip konsekvent under tre månader som beslutsfattare i slutet av året. Från den 1 januari infördes en ny artonmånadersregel som emellertid begränsades till att den som detta datum, alltså den 1 januari, vistats här i 18 månader skulle få stanna. Den som sökte asyl före den 1 juli 1990 omfattas av denna regel. Den som råkat komma hit någon dag senare kan inte påräkna att den långa väntetiden har någon avgörande betydelse för möjligheten att få uppehållstillstånd om det inte rör sig om barnfamiljer. För dem har den treterminsregel som gällde under tidigt 80-tal återinförts. För mig är det förvånande att Birgit Friggebo som ledande folkpartist är så kallsinnig till frågan om de långa väntetiderna. Jag har i minnet med vilken hetta som folkpartister tidigare krävde att lång väntetid skulle kvalificera till bifall när det gällde asylärenden. Jag är inte ensam om att vara förvånad. I lördagens nummer av tidningen Dagen ser jag att ett stort antal asylgrupper nu startar en kampanj riktad mot Birgit Friggebo och Folkpartiet. ''De svek vallöftena'', säger dessa grupper. Flyktingpolitiken är nu värre än tidigare, menar de. Deras företrädare Britta Flodin säger: ''Våra tjugofem asylgrupper runt om i Sverige har nu blivit så förtretade på den hårdhänta behandlingen av skyddsbehövande utlänningar att de gått samman om den här, för svenska förhållanden, unika brevaktionen mot Birgit Friggebo och hela fpetablissemanget.'' I sitt interpellationssvar påstår Birgit Friggebo att skyddsbehovet för de asylsökande nu tillmäts större roll än tidigare och hänvisar till att man upphävt 13 decemberbeslutet. Men flyktinggrupperna menar att detta bara är skenbart. Invandrarverkets chef säger i en intervju i Ny i Sverige att de praxisbildande beslut som regeringen fattat visar att det sakligt sett inte blivit så stor skillnad mellan den praxis som varit under de senaste två åren och nu. Det är beklagligt att man inte längre bedömer att lång handläggningstid kvalificerar till uppehållstillstånd. Avslutningsvis tar jag mig friheten att ge Birgit Friggebo två råd. Sätt för det första in kraftigt ökade resurser hos utlänningsnämnden. De förstärkningar som Birgit Friggebo utlovade i svaret är helt otillräckliga. Förstärkningen behövs under väsentligt längre tid än sex månader. Det är jag övertygad om. För det andra. Återinför den gamla artonmånadersregeln. Överväg att ånyo rensa i akterna genom att, som den socialdemokratiska regeringen gjorde i januari 1989, tillfälligt tillämpa en ettårsregel. Det är åtgärder som är nödvändiga om man inte under överskådlig tid skall få brottas med alltför långa handläggningstider.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har ställt en interpellation till mig dels om hur regeringen följer upp frågan om övergrepp och mord på gatubarn i Brasilien, dels om jag i min egenskap av miljöminister ämnar vidta några åtgärder för att försöka få miljövårdskonferensen flyttad från Rio, om inte det meningslösa dödandet av gatubarn omgående upphör i landet. Våldet mot gatubarn i skilda delar av världen är fruktansvärda företeelser som måste fördömas av oss alla som individer och av regeringar. Som individ och människa är jag som alla andra upprörd och skakad av uppgifterna om övergreppen mot gatubarnen i Rio. Som miljöminister ser jag med största allvar på att dessa övergrepp och våldshandlingar begås i den stad som inom mindre än en månad kommer att stå i världens centrum, under de dagar FN-konferensen om miljö och utveckling samlar världens statsöverhuvuden för att lägga fast färdriktningen mot en bärkraftig utveckling. Som kammaren väl känner till har biståndsministern vid tre tillfällen i vår besvarat frågor om gatubarnens situation i Rio. Biståndsministern har därvid redogjort för det allvar med vilket regeringen ser på övergrepp och mord på gatubarn såväl i Brasilien som i andra länder. För besvarande av interpellationen i den del den avser regeringens uppföljning av barnens situation i Rio hänvisar jag till de av biståndsministern lämnade svaren. Ingbritt Irhammar om jag avser vidta några åtgärder för att försöka få konferensen om miljö och utveckling flyttad från Rio, om inte våldet mot gatubarnen upphör. FN:s generalförsamling beslutade 1989 enhälligt att anta den brasilianska regeringens erbjudande om värdskap för FN-konferensen om mijö och utveckling, UNCED. Beslutet grundades bl.a. på en bedömning att behandlingen av konferensens teman skulle vinna på att konferensen äger rum i syd. Det finns i FN inga förutsättningar att ompröva eller i övrigt ifrågasätta det brasilianska värdskapet för konferensen. Det faktum att konferensen hålls i Rio har medfört en ökad fokusering på våldet mot gatubarnen, såväl i den svenska debatten som internationellt. Jag kan nämna att den norska statsministern, Gro Harlem Brundtland, vid besök i Brasilien nyligen tagit upp frågan om gatubarnens säkerhet med den brasilianske presidenten. De brasilianska myndigheterna har vid samma tillfälle erkänt regeringens ansvar för att vidta åtgärder till skydd för gatubarnen samt uppgett att frågan har högsta prioritet. Sverige stod 1972 som värd för FN:s första miljökonferens, den s.k. Stockholmskonferensen. Den kommande konferensen i Rio äger rum som en uppföljning till denna, 20 år efter Stockholm. Sverige och Brasilien har genom denna koppling utvecklat sina bilaterala förbindelser inför UNCED, bl.a. genom undertecknandet av en gemensam kommuniké, i vilken länderna förbinder sig att samarbeta nära för att konferensen skall bli en framgång. Sverige har i olika sammanhang använt sig av denna speciella situation för att ta upp frågan om skyddet för gatubarnen med brasilianska myndigheter och konferensansvariga. Vi kommer naturligtvis att fortsätta vår dialog med de brasilianska myndigheterna. Den svenska regeringen kommer att utnyttja den ökade uppmärksamheten på gatubarnens situation som uppkommit genom FN-konferensen om miljö och utveckling och dess lokalisering till Rio för att bidra till att skyddet för gatubarnen stärks.
Herr talman! Jag ber, i Ingbritt Irhammars ställe, att få tacka för svaret. Hon beklagar att hon inte hade möjlighet att vara här och ta emot svaret. Jag instämmer i statsrådets upprördhet när det gäller våld som drabbar barn i Rio och även i andra delar av vår värld. Orättvis fördelning och dåliga förutsättningar har gjort det möjligt att behandla barn på detta grymma sätt. Utvecklingen är djupt oroande. Det blir allt fler gatubarn. Man kommer i allt fler länder att se samma utveckling som i Rio. Nu fokuseras världens blickar på Rio, i och med att vi har fått den stora miljökonferensen att förläggas dit. Det kan vara till stor hjälp i detta arbete. Världens blickar riktas på ett mera intensivt sätt på de förhållanden som nu råder i landet. Svenska Unicef-kommittén har varit aktiv i detta arbete. Unicef har som FN-organ ett ansvar för att se till att barnens situation uppmärksammas speciellt, även vid miljökonferensen. En dålig miljö drabbar också barnen, vår framtid, oerhört hårt. Riokonferensen har inte kunnat flyttas. Vi förstår att det vill mycket till för att förändra inställningen hos dem som är gäster. Vad som nu kan hända är att vi får en dialog. Den dialogen har börjat. Det är inte bara Sverige som deltar utan även övriga Norden. Gro Harlem Brundtlands besök har banat väg för en öppen debatt om dessa frågor, i och med att man har erkänt att problemen finns och sagt att man är beredd att göra något åt dem och se till att de försvinner. Rio är en stor stad. Det lär finnas 12 miljoner gatubarn i Brasilien. Problemen är alltså ofantliga. Det behövs stora insatser på många områden för att komma till rätta med dem. Brasilien var ett av de första länder som ratificerade FN-konventionen om barnens rättigheter. I och med att man har ratificerat konventionen har man ett ansvar för att uppfylla de krav som ställs i barnkonventionen. Vi har i Sverige diskuterat möjligheten att vi kanske inte uppfyller barnkonventionen till 100 %. Men situationen är helt annorlunda om man jämför med de förhållanden som råder i många andra länder som har ratificerat konventionen. Det är också upp till FN att se till att man använder organisationens styrka för att se till att förhållandena förbättras. Biståndsministern har i ett antal sammanhang här i riksdagen i vår förklarat UD:s och regeringens inställning och redogjort för de försök som görs för att förändra. Det är glädjande att höra i miljöministerns svar att ett initiativ tas för att fortsätta dialogen med de brasilianska myndigheterna. Vi ser fram emot att så sker. I slutet av svaret fastslås att den svenska regeringen kommer att utnyttja den ökade uppmärksamheten för att bidra till att skyddet för gatubarnen stärks. Det vore intressant att få något exempel på vad man praktiskt tänker göra för att åstadkomma en dialog och för att barnens situation skall uppmärksammas av flera länder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det förtydligande som statsrådet nu ger och som visar att man i alla fall inte spar någon möda för att se till att man får goda kontakter i Brasilien och att man kan åstadkomma någonting positivt av miljökonferensen, förutom det som ligger i själva konferensens arbetsuppgifter. Det har också en mycket stor betydelse för den typ av länder som Brasilien tillhör och även för vårt eget land, att man kommer till ett bra resultat. Jag tycker också att regeringens inställning visar att man inte nonchalerar dessa problem. Man använder verkligen de möjligheter som ges, i och med att konferensen ligger i Rio, att förändra siutuationen för de människor i landet som har det svårt. Jag kan förstå att det föreligger stora praktiska svårigheter. Men detta väcker myndigheternas ansvar, och det är att se med tacksamhet, att det kan göras på detta sätt. Jag tror att vi annars kanske inte skulle ha uppmärksammat frågorna på detta sätt, om inte detta sammanträffande hade varit möjligt. Det finns hela tiden en ambition och ett intresse från riksdagens ledamöter att via de kanaler vi har försöka påverka situationen för människor som har det svårt i andra delar av vår värld.

Då och då förs fram förslag att asylsökande redan vid ankomsten till Sverige skall erhålla juristhjälp. Att en del advokater ställer upp på detta förslag är utan tvekan lättbegripligt. Detta förslag skall ses mot bakgrund av att rättshjälpsreglerna för svenska medborgare, i takt med den ekonomiska tillbakagången, under senare tid alltmer skärpts.